Herr talman! Jag sade att jag inte kunde ge svar beträffande alla detaljer. Det är fullt klart att utredningen om NCB:s finansiella ställning inte till alla delar är färdig, och detaljerna i lånet kan inte utformas förrän alla fakta finns på bordet. Beträffande typen av lån är det ett lån av ungefär samma karaktär som det Uddeholmsbolaget fått som föresvävat utskottet, som Sivert Andersson uttryckte sig. Om det gjorts misstag då det gäller Uddeholmslånet så att det inte fått avsedd inriktning skall naturligtvis de detaljerna rättas till. Jag kan också försäkra Sivert Andersson om att det inte är någon fastställd policy att utsudda skillnaden mellan externt och eget kapital inom NCB. Det är fullt klart att det skall vara en åtskillnad mellan dessa olika typer av kapitalbildning.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att tala om den andra av de propositioner vi nu behandlar, den om lån till NCB. Propositionen om NCB är på flera sätt unik. Den kom bara några veckor efter det att regeringen föreslagit speciella garantier till skogsindustrin. Innan riksdagen ens hunnit börja behandla det förslaget visade det sig otillräckligt. Propositionen är dessutom osedvanligt knapphändig. Industriministern har flera gånger antytt att vi nu skulle vara inne i ett skede då det näringspolitiska stödet måste få andra former. Den begynnande konjunkturuppgången skall utnyttjas till en mer naturlig omstrukturering. De stora näringspolitiska satsningarnas tid skulle därför — med några få undantag — vara förbi. Men om riksdagen rakt av skulle ha bifallit propositionen om NCB skulle det vara fara värt att vi dragit proppen ur karet när det gäller näringspolitiska stödåtgärder. För om vi sagt ja till NCB —- med det knapphändiga material som redovisats från regeringen — vad skulle vi då kunna säga nej till? Jag tror att näringsutskottets mycket utförliga behandling av NCB-ärendet har undanröjt den risken. Det finns flera inslag i besluten kring NCB som bör vara värda att ta efter. I motsats till vad Rune Johansson påstod tidigare har den motion som väckts av två folkpartister om ytterligare insyn i NCB i allt väsentligt tillgodosetts. Det har också Rune Johansson varit med om att uttala i utskottet. Först skall dock sägas att NCB:s problem är av två slag. Dels rör det sig om de allmänna strukturoch konjunkturproblem som drabbat hela branschen. Dels rör det sig om det speciella förhållandet att företaget gjort några mycket chansartade företagsköp och givit sig in i en låneruljangs av ett slag som lyckligtvis är ovanligt i vårt land. NCB har 72 milj.kr. i aktiekapital. Summan av industrilån, aktiekapital och fonder utgjorde för koncernen som helhet 240 milj.kr. Dessa 240 milj.kr. skall jämföras med de långoch kortfristiga skulderna på 1,9 miljarder kronor. Mot den bakgrunden och mot bakgrund av de övriga uppgifter som utskottet har fått ta del av, är det uppenbart att NCB:s framtid är hotad, om inte staten nu tillskjuter pengar. Det råder ju också politisk enighet om att sysselsättningseffekterna av en nedläggning av NCB skulle bli ytterst allvarliga för redan drabbade trakter. Konkurrensen inom skogsindustrin skulle minska, och förutsättningarna för den producentkooperativa rörelsen skulle försämras. Vad är det då som är så speciellt i näringsutskottets behandling av NCB? För det första har redan regeringen ansett det väsentligt att de företagsekonomiska besluten om NCB läggs utanför regeringskretsen. Därför har regeringen tillsatt en särskild kommitté, under landshövding Lemne, med uppgift att ordentligt sätta sig in i företagets situation och utforma villkoren för de lån NCB skall få. Utskottet understryker här att det förutsätter att regeringen vid utformningen av villkoren för lån till NCB kommer att ta till vara de kunskaper och förslag som kommittén lägger fram. För det andra tvingade propositionens kvalitet utskottet att göra en förhållandevis grundlig genomgång av företaget. Papperen kom på bordet på ett sätt som tidigare varit ovanligt. Också detta är positivt. Samtidigt aktualiserar behandlingen ett speciellt problem: ifall näringsutskottet får ta emot helt interna uppgifter om ett företag, är det nödvändigt att dessa uppgifter stannar inom utskottet. Så skedde inte här. I politiska sammanhang vet vi ju att det är svårt att hålla uppgifter hemliga. Att affärshemligheter förblir interna är dock nödvändigt för att riksdagen skall kunna få insyn i näringspolitiken. För det tredje kräver utskottsmajoriteten att ägarna till NCB skall ta sitt ansvar för krisen. När staten gick in med ett stort lån till Uddeholm, blev kravet att aktieägarna inte skulle få utdelning förrän lånet återbetalats. NCB:s konstruktion är annorlunda, och därför får en annan form för ägaransvar sökas. En möjlighet är t.ex. att de s.k. efterlikviderna till skogsägarna helt slopas. Formerna får bestämmas av den Lemneska gruppen. Det väsentliga är dock att när staten går in och tar en mycket stor risk, en risk som ingen annan kan ta, skall staten ha en viss prioritet framför andra fordringsägare i vad gäller återbetalning. Så här långt har också samtliga partier i utskottet varit överens, och det är de också när det gäller kraven på skydd för sysselsättningen. Om Åslingdoktrinen någonstans skall tillämpas, är det naturligtvis inom NCB. Det är viktigt att en sådan enighet har nåtts. Det innebär att i alla frågor av omedelbar praktisk betydelse har utskottet kunnat samlas. De två frågor där socialdemokraterna reserverat sig handlar mer om den gamla debatten om socialism eller marknadsekonomi. För det fjärde har nämligen utskottsmajoriteten nu avvisat tanken på statlig styrelserepresentation i NCB. Om en privat intressent hade gått in med 400 milj.kr. i fördelaktiga lån till ett företag med 72 milj.kr. i aktiekapital, hade sannolikt denne intressent krävt styrelserepresentation. Det avstår nu staten från. Orsaken är enkel: ett företag med statliga styrelserepresentanter får alltid lätt att blanda in staten i sina beslut. Det blir svårt för staten att undvika ytterligare stora insatser om det går snett — när en statlig styrelserepresentant har varit med och fattat besluten. Det är inte i första hand för att NCB är kooperativt som riksdagen har avstått från en statlig representant, utan därför att ytterligare sammanblandningsekonomi bör undvikas. Jag hoppas att detta beslut blir vägledande för kommande beslut av liknande typ. Däremot har ett enat näringsutskott, i ett hittills unikt beslut, föreslagit en statlig revisor i NCB. En revisor kan bevaka statens intressen. På så sätt kan staten få insyn utan att bli inblandad i besluten. NCB verkar i konkurrens med andra stora skogsföretag. Ett av de allra största är det statliga ASSI. Ifall staten skulle sätta in styrelserepresentanter i ett med ett statligt företag konkurrerande bolag vore detta olyckligt. Jag vill därför fråga socialdemokraternas företrädare här, om de inte håller med om att det finns principiella invändningar mot att staten sätter in statliga styrelserepresentanter i ett av de företag som konkurrerar hårdast med ett statligt företag. Den principiellt mest intressanta av de två reservationerna från socialdemokraterna är den där de kräver, att lånet på 400 miljoner till NCB skall lämnas i utbyte mot konvertibla skuldebrev. Vad innebär detta i praktiken? Jo, NCB har ett aktiekapital på 72 milj.kr. Att öka det egna kapitalet till 400 milj.kr. är naturligtvis — särskilt i nuvarande ekonomiska läge — helt omöjligt. Det innebär att staten genom de konvertibla skuldebreven kommer att skaffa sig det dominerande ägandeintresset i NCB. Den stund staten väljer att lösa in sina skuldebrev blir företaget förstatligat. Detta vill inte socialdemokraterna riktigt kännas vid. Man försöker då försvara sig på två olika sätt. För det första säger man att man inte avser att skuldebreven skall lösas in mot aktier, i varje fall inte allihop. Men antingen tänker man inte lösa in dem alls — och då är det ingen vits med att välja formen konvertibla skuldebrev — eller också tänker man sig att lösa in dem, och då hänger ju hela tiden hotet om socialisering över företaget. För det andra säger de socialdemokratiska företrädarna att syftet med de konvertibla skuldebreven endast är att staten skall få säkerhet för sitt lån. Men vad är det för säkerhet? Om NCB skulle —- om uttrycket tillåts — gå åt skogen, står ju det egna kapitalet sist i kön bland dem som skall ha ersättning. Ett lån av Uddeholmstyp, som majoriteten föreslår, ger snarast större säkerhet än om lånet ges mot konvertibla skuldebrev. Men ett lån av Uddeholmstyp vill inte socialdemokraterna ha. Med nästan moraliska övertoner säger Sivert Andersson att den typen av lån är något som man skall avstå från, eftersom man genom sådana suddar ut gränsen mellan eget kapital och lånekapital. Men det finns ingen sådan fast gräns. Vi har en flytande skala från det rena egna riskkapitalet, aktiekapitalet, till externa lån mot säkerheter. Vi har i Sverige tidigare haft debentures, nu finns obligationer, förlagslån och inom den just nu aktuella branschen industrilån. Alla dessa former av kapitaltillskott ligger inom en skuggzon mellan lånekapitalet och det egna kapitalet. Uddeholmslånet är en tekniskt begåvad konstruktion, som kan möjliggöra för staten att gå in med ett riskkapital men ändå ha en viss säkerhet och vara garanterad återbetalning när det börjar gå bättre för företaget. Syftet med de konvertibla skuldebreven kan således inte vara någonting annat än att öppna en möjlighet till socialisering av NCB. Herr talman! Det finns ett namn som svävat över den här debatten —- men som hittills sällan nämnts. Det är naturligtvis namnet Gunnar Hedlund. Självfallet är det en politisk komplikation att det finns personliga band mellan ett av regeringspartierna och NCB. Detta ställer krav på en speciellt noggrann behandling av ett ärende som gäller stöd till just NCB. Jag tror att alla är överens om att näringsutskottet givit denna proposition just en sådan noggrann behandling. Samtidigt skall inget företag missgynnas av att företagsledningen står nära ett regeringsparti. Så har heller inte skett. Här och var i pressen har framskymtat att vi från folkpartiet i näringsutskottet skulle krävt Gunnar Hedlunds avgång som villkor för lånet till NCB. Så är inte fallet. Jag skall inte här upprepa de bugningar som i debatten gjorts för Gunnar Hedlund utan bara konstatera att ingen i riksdagen har krävt Gunnar Hedlunds avgång och att ingen har uttalat att han skall stanna kvar — och det av det enkla skälet att Sveriges riksdag knappast bör lägga sig i vilken person som leder ett företag. Företagsledningsfrågor ligger helt enkelt utanför riksdagens kompetens. Herr talman! Som jag försökt visa har näringsutskottets behandling av NCB-ärendet varit osedvanligt noggrann och haft inslag som är unika. De över 25 miljarder kronor, som hittills satts in i olika former av subsidier, garantier och lån till näringslivet under den här regeringens tid, har givits på olika villkor till olika branscher. Så småningom bör den här experimenttiden vara slut. Det bör gå att komma fram till mer generella lösningar av hur akuta branschproblem skall lösas, utan att detta får förödande verkningar för konkurrens och effektivitet. Här kan kanske NCB-beslutet tjäna som modell.
Herr talman! Jag skall ta upp ett par frågor som det kan finnas anledning att kommentera. Den första frågan är den som herr Wästberg i Stockholm berörde sist, när han talade om att det svävar namn över debatten.

Eller är det på det sättet att man inom folkpartiet vill göra en gradering av ärendena, där man skall ha en allvarligare, mera kritisk granskning av vissa ärenden än av andra? Alla ärenden måste ju behandlas med den omsorg och det allvar som riksdagen måste ålägga sig.

Alltså: Man är beredd att in blanco lämna över de 400 miljonerna utan uppföljning. En revisor skall göra en granskning i efterhand. Men i det ögonblick då besluten skall fattas inom NCB:s styrelse är det just NCB:s styrelse som fattar besluten utan någon insyn och utan någon påverkan. Där skulle en statlig representant kunna gå in i debatten. Och jag har frågat: Vad kan inträffa i ett förvärrat krisläge? Ingenting sägs om det från utskottsmajoritetens sida. Ingenting sägs om det från regeringens sida. Företaget kan gå i konkurs, det kan slaktas, och det kan köpas upp av utländska intressenter utan att vi har möjligheter att bevaka de pengar som vi här skulle lämna över. Jag menar att den borgerliga majoriteten helt sviker skattebetalarna och skattebetalarnas intresse i detta sammanhang.

Herr talman! Jag tänkte ta upp något av det som Olle Wästberg i Stockholm sade angående Uddeholmslånet, som han ju tyckte var utmärkt och som skulle vara att föredra framför ett lån mot konvertibla skuldebrev.

Det här lånets egendomliga effekter har också diskuterats i olika sammanhang. Jag vill bara påminna om att de villkor som ursprungligen fastställdes för denna typ av lån numera inte fungerar, och vad gäller villkoret att återbetalning av lånet skall ske innan någon vinstutdelning till aktieägarna kan uppkomma lär det vara så att man har kommit runt också detta villkor. Det formulerades från början så, att bolaget när som helst får erlägga upplupen ränta, helt eller delvis, och amortera lånet. Amortering och räntebehandling skall i övrigt påbörjas under det år då bolaget beslutar om utdelning till aktieägarna. Ja, men om man nu inte tar ut lånet utan låter det — som förhållandet enligt uppgift nu är — stå kvar på banken? Då har man alltså inte tagit ut lånet utan använder det som någon sorts ”garanti i kanten”, som man sedan kan utnyttja för att finansiera verksamheten i övrigt genom andra lån. Gränserna mellan främmande kapital och eget kapital anser Olle Wästberg redan tidigare vara suddiga. Han talar om skuggzonen mellan olika typer av kapital i företagen. Vi skall väl inte ytterligare utveckla de här grå pengarna — är de i skuggan, så är de väl grå — och på det viset trassla till möjligheterna att se vad det egentligen är som vi hanterar när vi delar ut lån till företag i sådana situationer.

Herr talman! Det är inte, som Rune Johansson i Ljungby hävdar, vi i folkpartiet som fört fram antydningar om att det skulle finnas ett person samband mellan NCB och ett av regeringspartierna. Detta är ju ett uppenbart faktum; det var vad varenda tidning skrev om när propositionen kom. Men just därför har det varit särskilt viktigt att ge propositionen en så noggrann behandling som skett, och just därför har det varit speciellt viktigt att inte bara godta en mycket knapphändig proposition. Så har heller inte skett. Det förhåller sig ingalunda så, som Rune Johansson säger, att majoriteten lämnar det här lånet in blanco till NCB. Vi understryker, tillsammans med Rune Johansson, att det som den fristående Lemneska arbetsgruppen säger måste vara vägledande för regeringens villkor för lånet. Det är just därför att vi velat behålla arbetsgruppen såsom fristående beslutsfattare utanför regeringen och utanför partierna som vi sagt nej till en parlamentarisk representation i den. Den Lemneska gruppen har också betonat — och utskottet instämmer indirekt i detta — att ägarna måste ta ett betydande ansvar. Vi kräver en statlig revisor, och vi har kommit överens om ett sysselsättningskrav. Om företaget skulle slaktas, som Rune Johansson säger, får ju staten inte ut ett dugg, ifall man har konvertibla skuldebrev som säkerhet, men det kan staten möjligtvis få med ett Uddeholmslån. Sivert Andersson ger sig in i en tillkrånglad juridisk debatt om Uddeholmslånet. Det är väl bara att konstatera att detta har varit en praktisk låneform, som gett ett företag möjlighet att överleva. Att företaget dessutom inte behövt ta ut pengarna och att dessa inte behövt försvinna ur statskassan försöker Sivert Andersson sedan göra till en nackdel med lånet. I själva verket är det ju precis tvärtom.
Herr talman! Vi skiljer oss här i uppfattningar på en mycket väsentlig punkt: det gäller bevakningen av de pengar som vi nu skall ställa till förfogande. Det är alldeles riktigt som Olle Wästberg i Stockholm säger, att vi i vår skrivning varit överens om att regeringen skall inhämta förslag från Lemnes utredning, men det ankommer ju på regeringen att slutgiltigt pröva vilka villkor som den eventuellt vill uppställa och vilka förslag den vill pröva. I ännu högre grad ankommer det på NCB:s styrelse, för att ta det företaget, att fatta sina beslut. Ingen kan påverka besluten eller beslutsfattarna. Det är denna skillnad som föreligger. Vi har menat att det är klart att vi skall ha möjligheter att påverka besluten. I alla sådana sammanhang menar man från borgerligt håll, främst folkpartistiskt,att det kan ske en otillbörlig påverkan därför att staten skall vara med. Men om representanterna för staten har att å skattebetalarnas och medborgarnas vägnar bevaka de väldiga insatser som vi är beredda att göra, är detta då inte rimligt? Alternativet är — det har jag med skärpa framhållit vid flera tillfällen — att om krisläget förvärras och företaget råkar i obestånd, som det står i propositionen, det kan bli föremål för en konkurs eller som jag betecknade det ”slaktning”. Utländska intressenter kan köpa in företaget utan att vi i detta sammanhang kan påverka saken. Det är den friheten i hanteringen som inte minst folkpartiet har velat slå vakt om.

Det viktigaste är att vi inte får en spolierad skogsindustri när vi nu går in i en diskussion om längre gående planering av skogspolitiska program för framtiden.
Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm upprepar att han tycker att Uddeholmslånet är bra — det är rent av praktiskt, anser han, trots att jag har försökt beskriva vilken komplicerad transaktion det här egentligen är fråga om. Jag vill beteckna Uddeholmslånet, som har drivits fram av den borgerliga majoriteten, som en smart uppläggning av ett låneärende. Jag noterar att Olle Wästberg tycker att det är bra.
Herr talman! Att en låneform är komplicerad behöver inte innebära att den är dålig. Tvärtom har det haft den fördelen för Uddeholm att företaget har kunnat överleva och rädda sysselsättningen utan att detta har medfört att statskassan behövt betala ut lånet — det har kunnat fungera som säkerhet. Rune Johansson i Ljungby säger att vilka villkor som kommer att gälla för NCB-lånet till sist bestäms av regeringen. Men hur blir det om man går på den socialdemokratiska linjen med konvertibla skuldebrev? Jo, det blir samma regering som till sist får bestämma vad som skall ske — fast det går vägen via ett ägarinflytande. Vem är det som utser en statlig representant i styrelsen? Jo, det är samma regering som Rune Johansson är rädd för när det gäller den Lemneska gruppen. Vad vi har gjort är att välja ett system som innebär att besluten i så hög grad som möjligt förs bort från politikerna och kan fattas på mer renodlade företagsekonomiska grunder. Det här handlar inte om kurage, Rune Johansson. För en liberal är det inte fråga om kurage utan om vanlig följsamhet mot ett grundläggande tankemönster att säga nej till en lösning som i nya praktiska former innebär det gamla socialiseringskravet, att staten skall få möjlighet att överta ett av de stora skogsföretagen i Sverige.

Herr talman! De socialdemokratiska talarna har helt redovisat våra synpunkter. Vi har ju för att skydda de anställda ställt oss bakom denna insats för NCB. Skälet till att jag tar några minuter i anspråk av kammarens tid är egentligen alldeles speciellt. Jag har tidigare i dag på SSU:s kongress sagt några ord om det här ärendet, och jag tycker att jag bör säga delvis detsamma här i riksdagen. Det är tre synpunkter som jag kort vill framföra. Den första synpunkten: För en vecka sedan publicerades den s.k. Volvoaffären och regeringens passivitet i det sammanhanget. Då steg statsministern och industriministern upp och talade om för vem som ville höra på, att regeringen sade nej till att samhället skulle ställa upp i det sammanhanget, därför att det finns två bilföretag och samhället inte kunde stödja bara det ena. Detta var sakligt fel redan från den synpunkten att vad Volvo hade krävt var en utvecklingsfond eller strukturfond, precis som vi socialdemokrater krävt, och den skulle i princip ha kunnat samarbeta med både ett och två bilföretag. Det faktum att vi i det här landet har ett flertal massaoch pappersföretag har ju på intet sätt hindrat den borgerliga regeringen från att exklusivt till NCB vilja förmedla ej mindre än 400 milj.kr. Då var man inte så petnoga. Det visar hur svagt regeringens defensiva försvar i Volvoaffären är. Den andra synpunkten: Det har redan påpekats av borgerliga talare att kvaliteten i den proposition som har lagts på riksdagens bord är dålig. Det vill jag starkt understryka. Jag har ganska många års administrativ erfarenhet, och det är sällan jag sett en så erbarmligt tunn produkt. Det kan inte hjälpas att det är den förre centerledaren som är chef för NCB och att industriministern har varit propagandadirektör i NCB och därtill delägare, liksom statsministern. Men när detta nu är fallet borde industriministern ha vinnlagt sig något om kvaliteten i den produkt han förelade riksdagen både när det gäller fakta och när det gäller den totala villkorslösheten av detta utspridande av pengar till NCB. Det måste för folk i allmänhet te sig som en nästan sagolik fräckhet att gå fram på den väg som han är inne på. Nu har dess bättre utskottet tagit i håll med frågan, haft en ordentlig genomlysning och ställt vissa krav. Men jag delar helt de synpunkter som Rune Johansson nyss har framfört, jag behöver inte upprepa dem. Utskottet gör en genomgång, men så släpper man frågan, dvs. man ser till att företaget får de 400 miljonerna, och sedan ser man till att socialdemokraterna och riksdagen icke skall få någon insyn i det här i framtiden. Det är principiellt — också med hänsyn till ärendets natur men redan av allmän grund — utomordentligt tveksamt.

Då fördes en oherrans kampanj, där man försökte med diverse snyftvalser liksom sentimentalisera bort den frågan. Men det visar sig ju att det är det som är fallet. I SIA:s senaste nummer har Pappers ekonom visat att 55 96 av virkespriset sedan 1974 har varit ren vinst före skatt för skogsägarna. Genom att ta ut dessa utomordentligt stora prisstegringar för den råvara som man sedan själv tar hand om har man undergrävt de svenska skogsföretagens ekonomi och vår internationella konkurrenskraft. Detta är numera fastslaget som ett oomkullrunkeligt faktum, och det tycker jag är en fördel i den debatt som varit. Herr talman! Allt väsentligt har sagts av de tidigare socialdemokratiska talarna, men eftersom man något har berört den här frågan på SSU kongressen skall jag nämna sambandet med Volvoaffären, där man är petnoga, som man inte är när det gäller skogsägarna. Där nämndes virkesråvarornas prisförhållanden som en väsentlig faktor i sammanhanget — och det faktum att riksdagen fick en av de kvalitetsmässigt sämsta propositioner som riksdagen haft att hantera. Det vittnar om en hög ansvarskänsla hos riksdagen att man trots detta —- av hänsyn till de anställda, av hänsyn till sysselsättningen i utsatta bygder — har tagit itu med ärendet, tagit industriministern i någon mån i hampan och gjort en någorlunda hanterlig produkt av det hela, en produkt som vi socialdemokrater dock i väsentliga avseenden hade velat förbättra.
Herr talman! Jag ber att få uttrycka åhörarnas stora glädje och tacksamhet för att vi har fått lyssna till det anförande som Olof Palme just har hållit på SSU-kongressen. Det bör i väsentlig utsträckning ha bidragit till att berika den här debatten. Det är bara det att Olof Palme har förbisett en rad fakta i målet, som har åberopats här tidigare med berömvärd tydlighet av Rune Johansson i Ljungby, som kan de här frågorna — det vill jag gärna vitsorda. Till att börja med vill jag säga att NCB-lånet har tillkommit i omsorg om sysselsättningen och för att de strukturförändrande åtgärder som vi är på det klara med måste gå fram över svensk skogsindustri skall kunna genomföras utan att väsentliga delar av skogsindustrin råkar in i en desorganisation. Det gäller här i hög grad också den svenska skogsindustrins förtroendekapital på den internationella kapitalmarknaden, det gäller alltså inte exklusivt NCB. Det hela är en parallell till Uddeholm och Grängesberg, där vi har fått gå in med åtgärder för att rädda strukturen totalt och undvika kaos. Sedan säger Olof Palme att propositionen är tunn. Det är den. Den är av dålig kvalitet, säger han. Det är fel. Propositionen föreslår det extraordinära förfarandet att man från samhällets sida — med hänsyn till tidsnöd och till omständigheterna i fallet — skall arbeta genom en särskild kommitté med speciella befogenheter. Därför fyller propositionen väl de anspråk som riksdagen har rätt att ställa på en proposition. Det har inte heller i utskottet riktats några som helst formella anmärkningar mot detta förfarande som — vilket alla och envar som har någon erfarenhet av det här arbetet måste inse — har varit den enda tänkbara framkomliga vägen i den här situationen. Dessutom: kommittén tillförsäkrar allmänheten den insyn i den här affären som man kan begära, eftersom det är kommittén obetaget att gå ut och redovisa skälen för sina överväganden och förslag och ta de kontakter med parter, intressegrupper, fackföreningar etc. som den anser angeläget att ta för att allmänheten skall ha all den insyn i dessa frågor som den kan behöva. Sedan till frågan om konkurrensförmågan i svensk skogsindustri och virkesprisernas betydelse i det avseendet. Det är sant att virkespriserna i vissa avseenden var höga under högkonjunkturen, framför allt vid de rotpostförsäljningar som störde marknadsbilden och som jag tycker var orealistiska. Det innebar att skogsindustrin förstörde marknader, dvs. rubbade förtroendet till den stabila prisutvecklingen när det gällde råvaran. Ingen har något intresse av att sådana extraordinära förhållanden utvecklas. Det är inte ett försök att använda sentimentala argument när jag åberopar att domänverkets färska utredningar visar att 70-75 96 av den svenska råvarukostnaden är att hänföra till arbetskraftskostnaderna. Det är bara att visa att den svenska råvaruproduktionen arbetar under speciella förhållanden. Som jag sade nyss i debatten går domänverket med förlust i glesbygdsreviren. Menar Olof Palme att man skall lägga ned skogsbruket i glesbygdsdistrikten? Eller menar Olof Palme att det sätt på vilket man exploaterar råvarutillgångar och i viss mån också arbetskraftsresurser i de amerikanska sydstaterna är föredömligt? Är det vad Olof Palme vill rekommendera att man skall tillämpa också i svenskt skogsbruk? Låt oss alltså diskutera detta utifrån realistiska förutsättningar. Vi kan inte jämföra den svenska råvaruproduktionen, med sina biologiskt ofördelaktiga förutsättningar, med råvaruproduktionen i länder med helt andra förutsättningar. Till sist några ord om parallellen med Volvoaffären. Jag tror att det är fler av kammarens ledamöter än jag som gärna skulle se att Olof Palme klarade ut var socialdemokratin egentligen står i den affären. Vi har all förståelse för att oppositionsledaren i sin önskan att knipa några politiska poäng rusade åstad och vädjade till de nationella känslor som ju finns även i denna förnämliga nation och talade om att vi medverkade till att ett stort svenskt företag såldes till en främmande nation. I själva verket finns det en logisk och klar motivering för detta. Affären håller sig helt inom ramen för den industripolitiska överenskommelse vi har träffat med norrmännen. Detta är en praktisk nordisk fråga. En socialisering av Volvo hade knappast kunnat lösa problemen, såsom Olof Palme tycks förutsätta. Men jag vill gärna att Olof Palme klargör situationen inom socialdemokratin. Den Ingemund Bengtssonska arbetsgruppen, som för socialdemokratin har framlagt ett näringspolitiskt program som skall föreläggas partikongressen i höst, har sagt att stödet till bilindustrin borde utformas som ett stöd till produktutveckling och att man då bör se till att främja samverkan mellan de svenska biltillverkarna. Man nämner Volvo och Saab i sammanhanget. Det är exakt samma hållning som vi har intagit. Innebär detta de facto att här finns en åsiktsdifferens mellan oppositionsledaren och den förre arbetsmarknadsministern och ledaren för programarbetet i det socialdemokratiska partiet? Här föreligger dock en klar motsägelse som är ganska anmärkningsvärd och uppseendeväckande. Jag tror att Olof Palme gör klokt i att klara ut de här begreppen innan han använder den s.k. Volvoaffären för att värdera insatserna inom den svenska skogsindustrin.

Herr talman! Industriministern använder sin vanliga taktik att — i medvetande om att jag bara har tre minuter till mitt förfogande — dra upp så många frågor som möjligt. Men jag tror att jag skall kunna klara några av de här frågorna på tre minuter. För det första säger Nils Åsling att allmänheten får insyn i denna affär via en kommitté, som kan tänkas publicera olika ting som den kommer fram till. Vem är allmänheten? Ja, allmänheten är i varje fall inte ledamöterna av denna riksdag. Industriministern har ju försökt att till varje pris se till att riksdagen och naturligtvis framför allt oppositionen icke skall få någon insyn i denna kommitté. Han borde ha varit litet mer försiktig. Det gäller ju ändå ett företag, där han själv varit PR-direktör och i vilket han själv är delägare. Ville han undvika alla misstankar skulle han väl se till att oppositionen fick en rejäl insyn i kommittéarbetet. Men det får vi alltså icke. Parlamentet får över huvud taget icke någon insyn i den fortsatta handläggningen av denna affär annat än om det kan komma att publiceras någonting från andra källor, som intar samma ståndpunkt som allmänheten. För det andra till frågan om domänverket. Det var i fjol som vi försökte sentimentalisera. När vi sade att virkespriserna i Sverige är så höga före skatt, förnekade ni blankt detta och sade att det var oförsynt mot bönderna. Nu gör ni inte det längre, utan nu erkänner ni fakta. Men nu använder ni i stället som argument att vissa glesbygdsrevir inom domänverket går med förlust. Det är väl helt obestridligt. Men medan en del revir går med förlust går andra med vinst. Det sämsta reviret kan ju inte tas som utgångspunkt för all prissättning. Det skulle medföra fullkomligt omåttliga vinster på de bästa skogsbitarna, som ligger i enskild hand. Det är så enkelt man skall se det. Vi har här den obönhörliga siffran som visar en SS-procentig prisstegring före skatt, som skogsägarna fick utan arbetskraftskostnader. Det är alltså fråga om en ren vinst. För det tredje till frågan om Volvo. Visst har vi stött samverkan inom svensk bilindustri. Vi gjorde det när Volvo och Saab ville gå samman för något år sedan. Men vad gjorde ni då? Jo, handelsministern gick emot affären, medan industriministern var för affären. Ni sprättade åt olika håll som ni brukar göra. Vi stödde affären. Men sedan sade ni nej till en utvecklingsfond för den svenska bilindustrin, och man var då tvungen att gå utomlands. Ni säger att ni inte vill socialisera hela Sverige. Men ni är tydligen beredda att socialisera hela Norge, eftersom det i högsta grad är den norska staten som går in i det här fallet. Hela er argumentation, som gick ut på att ni inte ville stödja något bilföretag eftersom det finns flera företag, följer ni inte då ni nu vill stödja ett stort skogsföretag trots att det finns många andra, när det skogsföretaget heter NCB.

Herr talman! Skulle man inte i den interna studieverksamheten inom det socialdemokratiska oppositionspartiet kunna tänka sig en liten specialkurs? Jag föreslår då att Rune Johansson i Ljungby tar sin partiledare under specialbearbetning, därför att Olof Palmes kunnande om svensk skogsindustri, nödgas jag konstatera, är erbarmligt dåligt. Det är ingen oförsynthet mot bönderna, som Olof Palme säger, att tala om de virkespriser som har gällt och som i fråga om rotpostförsäljningarna var för höga, orimliga och marknadsstörande. När Olof Palme vidhåller detta tal om virkespriserna är det i realiteten inte en oförskämdhet mot skogsägarna utan mot Skogsarbetareförbundet och andra som har förhandlat om de löner som konstituerar arbetskostnaderna för skogsprodukterna. 70-75 96 av råvarukostnaderna är, som domänverket har redovisat, hänförliga till arbetskostnader i skogsnäringens skilda led. Jag anklagar inte arbetstagarnas organisationer för detta, utan tycker att det är riktigt. Svenska skogsarbetare är värda sin lön. Men kom inte med sådana här orimliga jämförelser med de södra staterna i USA etc.! Håll er, i oppositionen, till verkligheten om ni vill bli trodda!

Ni är alltså välkomna att invitera kommittén för att få den fortlöpande information i den här frågan som ni kan behöva. Beträffande Volvoaffären svarade inte Olof Palme på min fråga om han var överens med Ingemund Bengtsson om det förslag som denne hade ställt i det näringspolitiska programmet, dvs. att stödet till svensk bilindustri skulle lämnas i form av utvecklingsstöd, där man prioriterar samordnade insatser mellan de svenska bilföretagen. Så står det enligt LO-tidningen i ert näringspolitiska program. Har inte Olof Palme läst det? Precis samma linje har vi fört, men Olof Palme har under den vecka som gått försökt anklaga oss för det såsom ett tecken på passivitet. I så fall delar vi den attityden med den tidigare arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson och hans kolleger i kommittén. Jag tycker att Ingemund Bengtsson har rätt, därför att skall man göra en utvecklingsinsats i svensk bilindustri så bör det ske på det sättet. Vi har alltså inte sagt nej till Volvo. Vi har sagt att vi är beredda att diskutera ett utvecklingsstöd, men vi har också sagt att man måste pröva möjligheterna att samordna insatserna inom svensk bilindustri. Eftersom det finns två stora konkurrerande bilföretag är situationen ganska enkel. Där är det alltså inte möjligt, Olof Palme, att dra paralleller med skogsindustrin. NCB är, som jag sade, inget exklusivt fall. Uddeholm har varit i precis samma belägenhet, men av någon underlig anledning blev det inte en sådan här debatt i kammaren då. Anledningen till att vi har gått in och hjälpt Uddeholm och NCB samt har löst problemen för Gränges del med SSAB är att vi har ett ansvar för svenskt näringsliv, för sysselsättningen och för strukturutvecklingen. Vi kan inte låta enstaka företag, som har en så dominerande betydelse i en bransch och på vissa orter samt i vissa regioner, gå över styr och behöva lägga ner verksamheten. Vi har att försöka klara ut problemen, i synnerhet när det gäller NCB och Uddeholm. De är branschspecifika och står för vår profil internationellt, inte minst gentemot våra internationella kreditgivare.

Herr talman! Vi vet av erfarenhet att när herr industriministern är skraj och ligger illa till, då börjar han anklaga sina debattmotståndare för erbarmlig okunnighet. Jag hörde honom gå an på det sättet för ett år sedan just med Rune Johansson, som nu i stället framhävs som föredöme. Här är det en fräckhet som inte har gått hem, och då måste industriministern slå omkring sig. Herr Åsling skyller kostnadsläget på skogsarbetarna. Visserligen är de värda sin lön, säger herr Åsling, men det är deras fel att svenska virkespriser är höga. Titta då på det diagram som Pappersindustriarbetareförbundet har framställt. Visst har avverkningskostnaden ökat. Kostnaderna för skogsvården har också ökat litet grand, likaså terrängtransporter, men den stora ökningsposten är skogsägarnas rånetto, dvs. deras vinst före skatt. Det är skamligt att skjuta hårt slitande skogsarbetare framför sig och skylla på dem när siffrorna ligger på bordet. Skogsarbetarna har fått bara en liten del — den stora delen är skogsägarnas rånetto. Så det är ganska bra att vara, som herr Åsling säger, erbarmligt okunnig, för då läser man siffrorna med friska ögon och har icke de snedvridande och färgade glasögon som den arme Åsling med sin intresseförankring måste hålla sig med. Ett par ord också om Volvoaffären. Ingemund Bengtsson och jag är fullständigt överens på den punkten, och vi är överens med Metall om att det krävdes satsning på en samordnad svensk bilindustri. Därför ställde vi upp för fusionen -— till skillnad från regeringen som for åt alla håll. Den ende i regeringen som verkligen gick ut hårt var handelsministern, och han gick emot fusionen. Där svek ni första gången. Sedan krävde vi en utvecklingsfond för att möjliggöra en satsning på bilindustrin. När förhandlingarna sprack så hade vi, om vi varit kvar i regeringsställning, naturligtvis inte suttit och väntat, utan vi hade drivit på svensk bilindustris utveckling i alla fall. Det är ett skenargument att fråga varför vi inte resonerade på samma sätt när det gällde Uddeholmslånet. Då hade herr Åsling ännu inte lanserat sin nya doktrin: i en bransch där det finns två företag skall staten inte gå in. Det är en alldeles ny Åslingdoktrin, så det eländet behövde vi inte avslöja då. Allra sist, herr talman: Det är riktigt att satsa på NCB, trots att vi har den regering vi har och trots allt det här med virkespriserna och det undergrävande av företagen som det har inneburit. Det är riktigt att satsa på NCB för skogsindustrins skull, för arbetarnas och tjänstemännens skull och för de bygders skull där detta företag verkar. Gudarna skall veta att det inte är tack vare herr Åsling utan trots herr Åsling — för människornas skull!
Herr talman! Jag ogillar också i hög grad den debatteknik som herr Åsling nu har ägnat sig åt. Att söka spela ut medlemmar av vår grupp mot varandra går inte. De uppgifter som såväl herr Palme som jag anför beträffande skilda problem inom skogsindustrin har vi hämtat ur det skogspolitiska program som vårt parti och den fackliga rörelsen har utformat under flera års intensivt arbete med tillgång till den sakkunskap som finns på området. Det är där vi hämtar uppgifterna för våra jämförelser. Det är alltför enkelt, herr Åsling, att bara säga: Vill ni ha en skogsproduktion som motsvarar den sydamerikanska? Jämför med den kanadensiska, där arbetskostnader och teknik är ungefär desamma som hos oss, men där ägarförhållandena är andra, vilket konstituerar förutsättningarna för ett helt annat råvarupris. Jag vill ge herr Åsling ett råd: Läs vårt skogspolitiska program! Ta del av de uppgifter som finns där, så att vi sedan kan föra en mera realistisk debatt om skogspolitiken! Herr Åsling har ju lovat att presentera ett skogspolitiskt program nästa år. Vi har vårt program klart. Men vi skall studera regeringens program när det kommer och naturligtvis då föra fram våra propåer i anslutning till det. Men vad som är väsentligt nu är att vi samlar oss om en skogspolitisk industripolitik som bevarar industrin för framtiden, som bidrar till att förbättra vår ekonomi och som främjar sysselsättningen. Det är det som har varit avgörande för våra ställningstaganden vid behandlingen av detta ärende.

Herr talman! Olof Palme sade att det är bra att vara okunnig i den här frågan, och jag kan visst vitsorda att Olof Palme är bra. Men det skulle ändå inte skada med litet anknytning till verkligheten. Vi har här fått en diskussion om rotnettot. Detta netto skall bl.a. svara för reproduktionskostnader, för skogsodlingsåtgärder och för framtidsinriktade investeringar. Skogsutredningar och även det socialdemokratiska skogsprogrammet säger att dessa investeringar är försummade. Kan vi inte i stället ena oss om att skogsbruket behöver detta rotnetto, som ni nu säger ger skogsägarna en orättmätig inkomst? Om man försöker analysera situationen finner man nämligen att skogsägarna behöver det för att kunna svara för de framtidsinriktade investeringarna. Eller menar Olof Palme att vi skall acceptera en sänkning av ambitionerna för framtiden, att vi skall eftersätta reproduktionsåtgärderna? Jag tar givetvis avstånd från överdrifterna när det gäller virkespriserna, men jag ber också att få anmäla som min uppfattning att skogsägarna har ansvaret för att de framtidsinriktade investeringarna i skogsbruket — reproduktionsåtgärder, infrastruktur etc. — hålls uppe. Och för att klara det behövs det rimligen också resurser. Låt oss alltså försöka föra den här debatten på en saklig nivå, inte utifrån enkla demagogiska bevekelsegrunder. Men sedan lyckades Olof Palme inte klara ut frågan om bilfusionen. Han anklagade i förra veckan regeringen för passivitet.

Detta anklagar Olof Palme oss för och säger att det är ett tecken på handlingsförlamning, när det i stället är precis den åtgärd som socialdemokratin själv föreslår i sitt näringspolitiska program. Ni måste bestämma er för vad ni vill: Önskar ni socialisera Volvo enligt den modell Olof Palme förordade i hastigt mod för att gå ut och samla några poäng, eller vill ni följa den linje som er programkommitté har föreslagit och som vi också har drivit? Sedan inskrider Rune Johansson till Olof Palmes undsättning. Det ka behövas. Men när Rune Johansson säger att han reagerar mot min debatteknik att spela ut grupper mot varandra, vill jag påstå att det inte var jag som var först på galejan. Det var inte jag som drog denna inledande vers om råvarukostnader etc., som inte kan få stå oemotsagd, eftersom den är grundlös och saknar förankring i verkligheten. Därför får väl Rune Johansson ha fördragsamhet med att jag tar till orda för att försöka hyfsa debatten. Jag har läst det socialdemokratiska skogspolitiska programmet. Om jag skall vara hänsynsfull och vänlig tillbaka, kan jag säga att det väl inte rubbar några cirklar och heller inte river några murar. Det bidrar knappast till att föra utvecklingen framåt i speciellt anmärkningsvärd grad.

Herr talman! Som ledamot av näringsutskottet vill jag först uttrycka min förvåning över att vi plötsligt är inne i en debatt om Volvoaffären när vi behandlar skogspolitiska åtgärder. Detta är litet förvirrande. Rune Johansson anklagade folkpartiet för att ha en uppblåst attityd till affären med NCB och att det senare inte blivit något av detta, som han uttryckte det. Eftersom jag då inte ägde någon replikrätt har jag nu begärt ordet. Bakgrunden var den motion som Per Gahrton och Hans Lindblad skrivit, i vilken de begärde en ordentlig genomlysning av NCB-affären med hänsyn till det känsliga politiska läge som den hade. Rune Johansson sade att det svävade en ande över denna motion som gav antydningar till att den siktade mot något annat. Jag trodde att Rune Johansson var för god för att föra ut rykten på detta sätt. Men jag är också glad över att han tog upp frågan så att jag får tillfälle att röja i snårskogen. Jag vill först konstatera att folkpartiet haft vissa krav i utskottsbehandlingen.

Detta har vi framfört vid interna överläggningar inom regeringspartierna. Ingen har haft någon invändning att göra mot folkpartiets ståndpunkter i dessa frågor. Tvärtom har dessa kraftigt understötts av företrädare för de andra partierna, och det har också blivit dokumenterat i näringsutskottets hemställan. Som jag sade hade folkpartisterna Gahrton och Lindblad i sin motion pekat på att frågan har ett känsligt politiskt läge och att den därför bör genomlysas ordentligt. Och, Rune Johansson, det är väl precis vad alla vet och känner i det här läget, och det är också vad som skett i utskottsarbetet. I det sammanhanget vill jag - även om jag betraktar det som självklart att de handlat så — ge representanterna för centerpartiet som varit med vid utskottsbehandlingen en eloge för att de har understött kravet på en ordentlig genomlysning av ärendet. Med mitt anförande vill jag understryka den enighet som vid behandlingen av detta ärende har varit rådande hos regeringspartiernas representanter i näringsutskottet. Denna enighet bör kunna ta död på de spekulationer som Rune Johansson gav luft åt.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

För det första visade Olof Palmes anförande bristen på faroinstinkt från socialdemokraternas sida när det gäller mygelekonomin eller sammanblandningsekonomin. In med staten i styrelserummen! In med parlamentariska referensgrupper i organ som skall fatta företagsekonomiska beslut! Socialisera NCB! Det är socialdemokraternas recept i den här frågan. Då blir resultatet att allt fler beslut fattas i slutna rum, att den viktiga debatten mellan samhällsintresse och företagsintresse dör undan. För oss liberaler gäller det att politikerna skall slå upp stängda företagsdörrar, inte försynt stänga dem bakom sig. För det andra visar Olof Palmes anförande samma okänslighet för konkurrensaspekter när det gäller Volvoaffären som när det gäller NCB. I fråga om Volvo var man från socialdemokratiskt håll uppenbart beredd att ge 1 miljard kronor i utvecklingsbidrag eller utvecklingslån till ett av två konkurrerande företag. I fråga om NCB är man beredd att sätta in statliga styrelserepresentanter i ett företag som konkurrerar med ett statligt företag. Olof Palmes anförande avslöjade en viktig ideologisk skiljelinje i den näringspolitiska debatten.

Herr talman! Industriministern har visserligen smitit i väg nu, men jag tycker inte att hans sista anförande skall få stå helt oemotsagt. Industriministern påstår att det jag säger om råvarupriser är grundlöst, men han har icke på någon punkt kunnat bevisa vad som skulle kunna vara grundlöst. Vad jag pekade på var ju den dramatiska ökningen av skogsägarnas rånetto och att denna ökning är en väsentlig förklaring till undergrävningen av de producentkooperativa företagens ekonomi. SIA:s diagram visar att kostnaderna för skogsvård, investeringar och sådant är täckta. Men ändå har vi alltså denna dramatiska ökning av nettot. Jag bestrider inte att skogsägarna liksom andra behöver ett netto, men jag ifrågasätter denna dramatiska ökning. Som så många gånger har påpekats har skogsägarna egentligen en mycket gynnad ställning, eftersom branschen har en totalt integrerad struktur. Det är inte sin egen skog skogsägarna brukar och förädlar. De har kontroll över hela län genom att andra skogsbolag inte får köpa skog. Därmed borde de ha större möjligheter än andra att förstärka sin soliditet så att de kan stå emot påfrestningarna när de kommer, men i själva verket är de de första som trillar dit. Då kan man fråga sig vad det beror på. När Pappersindustriarbetareförbundet krävde prisstopp på råvaran för att försöka få till stånd prissänkningar, sade regeringen nej och hänvisade i stället till skogsägarrörelsens sociala ansvar. Nu har notan kommit på skogsägarrörelsens sociala ansvar, säger förbundet. Det kostar i första omgången 400 milj.kr. för svenska folket, ty i stället för att ta sitt sociala ansvar och låta vinsterna från skogen stanna kvar i företagen för att förstärka deras svaga finansiella ställning fyllde skogsägarna sina egna skogskonton och utarmade industrin. Jag refererar Pappersindustriarbetareförbundets uttalande. Jag kan inte gå i god för hur långt det stämmer, men det stämmer säkert en bra bit. Det är möjligt att man har lärt sig någonting av denna kris så att man kan undvika en liknande situation i framtiden. Mitt ibland industriministerns alla överord fanns också en och annan bisats som var rätt förnuftig. Han sade att han är emot överdrifter när det gäller att ta ut rotposter. Det är i alla fall en glädjande tillnyktring. Men jag vill ändå varna herr Åsling för att vara så fasligt snorkig och grötmyndig när han talar om detta problem. Vad vi står inför i dag är att Sveriges skattebetalare med rätt mycket pengar skall vara med och röja upp i en industrigren, där herr Åsling själv har burit ett stort ansvar. Jag skall inte stegla herr Åsling för detta. Jag riktade kritik mot skogsägarna. Jag skall inte stegla dem heller, för vi vill ha dem kvar såsom producenter i svensk skogsindustri. Men jag tycker att denna snorkighet och grötmyndighet är sällsynt malplacerad. I stället borde herr Åsling ha visat en viss respekt för företrädarna för landets skattebetalare, som för skogsindustrins, de anställdas och bygdernas skull är beredda att ställa upp med stora penningbelopp för att söka sanera era affärer.

Herr talman! Olof Palme har tydligen behov av att få en annan epilog på denna debatt än den vi nyss bevittnade. Jag skall gärna fortsätta den med några sakliga påpekanden, om de kan bidra till klarhet. Virkespriserna fastställs genom officiella förhandlingar, där man försöker bestämma priserna utifrån de förutsättningar som marknaden erbjuder. Domänverket, som är den statliga förvaltaren av samhällets skogsinnehav, är en part i dessa förhandlingar. Verket har f. ö. reagerat mot årets förhandlingar och de prissänkningar som då genomfördes. Verket kan inte acceptera de priserna till punkt och pricka, eftersom man driver en förluströrelse. Det vore ganska oklokt att härleda prisutvecklingen till några extraordinära insatser från t.ex. en viss skogsägargrupp, när det uppenbart är marknadsmekanismerna som på sedvanligt sätt varit vägledande för fastställandet av skogspriserna. Eller menar Olof Palme att vi skall föreskriva domänverket, som är en mycket betydande råvaruleverantör till svensk skogsindustri, att driva en alldeles speciell prispolitik? Jag tror att Olof Palme har missförstått mycket av den mekanism som döljer sig bakom virkespriserna, och kanske också förletts av den något lättfärdiga argumentation som har förevarit i denna fråga, inspirerad av just överpriser vid rotpostförsäljningar som jag vitsordar är skadliga och orealistiska —de har skadat hela marknadsbilden. Men det är inte utifrån detta vi kan driva denna diskussion om vi vill föra en saklig debatt. Sedan säger Olof Palme att jag bör visa respekt för representanterna för svenska skattebetalare. Ja, självfallet. Men Olof Palme gör ju en kovändning när han säger att Sveriges skattebetalare skall satsa 400 milj.kr. här för att ställa upp i ett företag. Det är ett villkorslån och det förutsätter motprestationer. Det är samma modell av samhällsinsats som gäller för Uddeholm.

Talet om att detta är att slänga ut pengar är en attityd som jag har mött i många sammanhang, men det har heller ingenting med en saklig debatt i den här frågan att göra. Beträffande mitt ansvar är det riktigt, som Olof Palme säger, att för tio år sedan var jag i en förtroendeställning i företaget. Jag var inte anställd — jag hade en uppgift som förtroendeman bland en rad andra förtroendemän som hade åtagit sig att hjälpa till att bygga upp företaget och bidra till strukturförändringen i norrländsk skogsindustri. Men det var tio år sedan. Att koppla det på dagens fråga tycker jag är litet väl långsökt och vittnar om en påfallande argumentnöd.
Herr talman! Jag kan begränsa mig till en enda mening med anledning av den senaste föreläsningen om marknadsmekanismerna: Har herr Åsling aldrig hört talas om begreppet efterlikvid?

Herr talman! Den av socialdemokratin igångsatta tekniska och naturvetenskapliga upprustningen under 1940 och 1950-talen byggde på insikten om samhällets ansvar för forskning och teknik. Den upprustning som då skedde av våra forskningsoch utbildningsresurser har haft stor betydelse för att ge oss vår nuvarande industriella styrka. Den har gett oss en grund som vi fortfarande kan bygga vidare på. Under senare år har emellertid två nya tendenser gjort sig gällande i samhället, som ger oss anledning att återigen ta upp en grundlig diskussion om vilka insatser samhället skall göra för forskningen och den tekniska utvecklingen. Den första av dessa tendenser är den växande insikten om riskerna med en felaktigt använd teknik. En ökad medvetenhet om miljöfarorna i arbetsmiljön och den yttre miljön har fördjupat vår insikt om att samhället måste ta ansvar för i vilken riktning tekniken utvecklas. Det har blivit alltmer uppenbart, att även andra kriterier än de rent ekonomiska måste finnas med från början då ny teknik utformas. Arbetsmiljön, möjligheterna till ett meningsfullt och givande arbete, naturmiljön och det sociala samspelet i samhället påverkas av vilken teknik som utvecklas. De måste vara avgörande faktorer då målsättningar fastställs för det tekniska forskningsoch utvecklingsarbetet. Den andra tendensen från senare år, som kräver en förnyelse av vår politik för forskning och utveckling, är att vårt tekniska försprång framför andra länder har minskat på flera områden, där vi sedan länge är vana att ligga i täten. Inte minst har vi märkt detta genom att konkurrensen från låglöneländer nu utsträckt sig till områden, där vår tekniska överlägsenhet hittills varit tillräcklig för att skydda oss mot sådan konkurrens, Ett tekniskt försprång kan aldrig vara för evigt, eftersom andra hela tiden knappar in på försprånget. Det gäller för ett land, i lika hög grad som för ett enskilt företag, att försprånget går förlorat om det inte återvinns genom ständigt nya landvinningar. De strukturkriser vi nu genomlever i flera av våra viktigaste branscher lär oss återigen vikten av att ligga väl framme i den tekniska utvecklingen. Endast därigenom kan vi möta de förändrade villkoren för den internationella arbetsfördelningen på ett planerat sätt. Socialdemokratin drar av detta slutsatsen, att det nu åter behövs en kraftig satsning på teknikens och naturvetenskapens område. Det räcker inte med svångremspolitiken, Den kan t.o.m. vara direkt skadlig — även om man skulle bortse från de bördor som den utsätter löntagarna för i form av sänkt levnadsstandard och ökade orättvisor. Detta hänger samman med att en sådan åtstramningspolitik riskerar att skymma sikten för behovet av en offensiv och framstegsinriktad näringspolitik, som vi nu måste föra i det här landet. Vi kan ju aldrig konkurrera med andra länder genom att fortsätta med att sänka lönerna. Det behövs offensiva satsningar, och ett viktigt led i dessa är en kraftig ökning av anslagen till innovationer och ny teknik. I dessa avseenden, herr talman, är den regeringsproposition om teknisk forskning och utveckling som vi nu behandlar en klar besvikelse. Från socialdemokratiskt håll har vi därför i flera partimotioner ställt krav på åtgärder som går långt utöver vad regeringen har kunnat samla sig till. Sammanfattningsvis föreslår vi i dessa motioner första etappen i ett program för ett kraftigt ökat stöd till forskning och utveckling inom den svenska industrin med följande huvudpunkter: 2. En kraftig ökning av det generella stödet till företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet. 4. En kraftig förbättring av stödet till företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet via styrelsen för teknisk utveckling. 5. Särskilda utvecklingsbolag där samhället går in för att stimulera utvecklingsarbetet inom svensk exportindustri. Endast vad beträffar ett av dessa fem avsnitt, nämligen det som gäller anslagen till styrelsen för teknisk forskning, kan man säga att regeringsförslaget når upp till vad som till nöds kan räcka i en första etapp. I vårt program för en upprustning av teknisk forskning och utveckling vill vi som sagt slå vakt om grundforskningen.

Men, herr talman, den grund från vilken vårt tekniska kunnande skall byggas upp är ändå den naturvetenskapliga och tekniska forskningen och undervisningen vid universitet och högskolor. Utan en bred bas av tekniskt och vetenskapligt kunnande är det omöjligt att i längden genomföra tillämpade och målinriktade forskningsinsatser. Vi har redan erfarenheter av hur resursutbyggnaden för tillämpad verksamhet försvåras av bristande kapacitet inom de grundläggande kunskapsområden som det tillämpade arbetet skulle ha utgått ifrån. Jag behöver här inte ge några exempel. Vi känner dem från våra olika fält. Både den internationella industritekniken och vårt samhälles krav på tekniken är stadda i en snabb utveckling. Vi får därför ofta med kort varsel behov av tillämpad forskning inom områden som tidigare inte ansetts ha så stor praktisk betydelse. Detta ställer krav på hög flexibilitet, och det är ett krav som endast kan tillgodoses genom en god beredskap inom de olika grundläggande kunskapsområdena. Grundforskning och allmän kunskapsuppbyggnad måste därför få goda resurser utan snegling på omedelbar tillämpbarhet. Vi vet aldrig när vi behöver dessa grundkunskaper, men när vi behöver dem måste de finnas där. Låt mig sedan, herr talman, ta upp nödvändigheten av en kraftig ökning av det generella grundstödet till företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet, punkten 2 på vårt program. Vi har här lagt fram ett förslag om ökade avdragsmöjligheter för de företag som satsar på forskning och utveckling. Utvecklingstrenden på detta område är oroande, eftersom företagens sats ning inte alls ökar i samma takt som tidigare. Detta är naturligtvis speciellt allvarligt när vi nu står i en situation där nya konkurrenskraftiga produkter och affärsidéer måste fram mer än någonsin tidigare. Under åren 1969 till 1973 ökade forskningsoch utvecklingsarbetet inom industrin med i genomsnitt 6,5 26 per år. Mellan 1973 och 1975 var ökningen bara 3,5 ?6 per år, och för 1976 och 1977 förutses i bästa fall en ökning med bara 2 26. Över huvud taget tycks alltför många företag i allt högre grad ha sökt lösa sina problem på det sättet att de minskat sina kostnader bl.a. genom utlandsetableringar i stället för att satsa på produktutveckling och på att förnya tekniken. Från socialdemokratiskt håll föreslår vi därför en väsentlig ökning av de nuvarande avdragsmöjligheterna för forskningskostnader, från 10 96 till 20 26. Dessutom föreslås att företagen under en treårsperiod skall få ett extra avdrag med 100 96 för ökade forskningsutgifter utöver 1976/77 års nivå. Dessa skatteavdrag innebär att resurser i storleksordningen flera hundra miljoner kronor friställs för forskning och utveckling inom företagen. Genom en motsvarande höjning av den statliga bolagsskatten kompenseras det inkomstbortfall som bidragen skulle medföra. Härigenom åstadkoms en omfördelning av kostnaderna, till fördel för företag som vill satsa på forskningsverksamhet och till fördel, vill jag säga, för samhället i dess helhet. Den borgerliga regeringen tycker däremot inte att det hastar med att satsa på detta område. Den vill i stället utreda frågan under den kommande treårsperioden. Ett ökat stöd till uppfinnare är det tredje viktiga kravet på det socialdemokratiska programmet för teknisk forskning och utveckling. Det är sannolikt så, att samhället har en mycket god avkastning på de resurser och det stöd som ges åt uppfinnare. I reservationer till näringsutskottets betänkande nr 75 har vi fört fram tre krav som, om de bifalls av riksdagen, skulle innebära mycket såväl för uppfinnarna som för samhällsintresset. Det första yrkandet är inrättandet av en stipendiefond för uppfinnare på 5 milj.kr. per år. Det andra yrkandet är en allmän översyn av innovatörernas/uppfinnarnas arbetsvillkor som grund för framtida förslag till stöd för denna för det svenska industriella nyskapandet viktiga kategori. Det tredje yrkandet gäller vissa organisatoriska ändringar inom styrelsen för teknisk utveckling för att bättre stötta innovationsverksamheten och uppfinnarna, i stort sett, vill jag säga, i enlighet med vad som har föreslagits av Svenska uppfinnareföreningen. I våra partimotioner tar vi slutligen också upp ett försummat men samtidigt mycket effektivt medel för att främja produktförnyelsen inom svensk industri. Det gäller statliga beställningar inom ramen för särskilda utvecklingsbolag, där det man upphandlar i stor utsträckning utgörs av forskningsoch utvecklingsarbete. Erfarenheterna av dessa, såväl de internationella som de svenska, är mycket goda. I partimotionen föreslås nu att tre olika utvecklingsbolag startas, där representanter för staten eller kommunerna tillsammans med industriföreträdare stimulerar utveckling av nya produkter, som både svarar mot viktiga behov inom landet och som kan vara av intresse från exportsynpunkt. Det gäller sjukvårdsteknisk utrustning, kollektivtrafik samt hjälpmedel inom utbildningsområdet. Sammanlagt 200 milj.kr. vill vi att samhället skall satsa för att starta dessa utvecklingsbolag. Ett särskilt bolag föreslås också för utveckling på bilområdet. Propositionen har tyvärr inga förslag på detta viktiga område. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att de förslag som regeringen har lämnat för att främja teknisk forskning och utveckling är en besvikelse på flera sätt: Besvikelse därför att regeringen inte tillräckligt tycks ha insett betydelsen av att bl.a. med hjälp av teknisk forskning och utveckling samt stöd till uppfinnare satsa på produktförnyelse som ett av medlen att förnya svensk industri. Besvikelse också därför att regeringen har framlagt en snävt STU orienterad proposition och inte velat inse att stödet till forskning och utveckling måste komma fram på en betydligt bredare front. Besvikelse, slutligen, också därför att de resurser man satsar på forskning och utveckling inte på långa tag räcker till, om vi ser till de stora behov och problem som vi nu står inför. Regeringen föreslår i allt en ökning på 73 milj.kr. Det socialdemokratiska alternativet ligger närmare tio gånger högre. Det är vad som behövs i dagens situation. Det räcker alltså inte med en proposition av många vackra ord men utan konkreta åtaganden — det är til syvende og sidst pengarna som räknas i det här sammanhanget! Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna till näringsutskottets betänkande nr 75. Låt mig tillägga att Sivert Andersson senare mera ingående kommer att ta upp resonemangen bakom en del av dessa reservationer.

Herr talman! Genom att vara kortfattad hoppas jag för ovanlighetens skull kunna väcka kammarens oförställda glädje. Ärendet gäller teknologi. Propositionen kan man säga bildar en skog av detaljer. De är givetvis inte oväsentliga, men de döljer något som borde ha funnits med, nämligen synen på den teknologiska utvecklingen i stort. Teknologi är inget tekniskt problem, det är först och främst ett politiskt problem. Teknologin är ingenting neutralt. Det finns ingen ödesbestämd teknisk-vetenskaplig utveckling som människan är tvingad att följa. Teknologin är inte oberoende av samhället i övrigt. Kärnkraftssamhället är inget ödesbestämt. Det är inte ödesbestämt att datatekniken i landet skall behärskas av amerikanska bolag. Man kan inom rätt vida ramar välja teknologi. Man kan medvetet befordra en viss teknologisk utvecklingslinje gentemot en annan. Första frågan är vilken linje man skall främja. Nästa fråga är vems intressen som skall avgöra vilken linje man väljer. Kapital och arbete har inte samma intresse. Den linje man väljer påverkas av hur fördelningen av makten i samhället är beskaffad. Sverige står i viss mån vid en teknologisk skiljeväg. Man kan välja att gå vidare på en väg som bl.a. har inneburit att man har idkat rovdrift på naturresurser och främjat tung processindustri med hög utslagning och svår miljöförstöring. Man kan alternativt välja att gradvis gå över till helt nya nivåer i förädling, sammansättning och systembyggande. Om man vill det sistnämnda, har man mycket av den framtida industriella utvecklingen på sin sida, även om man på kort sikt gör mindre vinster än med rovdriften. Men man skapar en bättre industriell civilisation för det stora flertalet människor. Man kan välja mellan att forska i teknik för bilsamhället och att satsa på att utveckla kollektivtrafiksystemets stora inneboende kapacitet. Man kan, om man anser det väsentligt, välja mellan att göra tio sorters tandkräm — varav flertalet sorter helt värdelösa — och att i stället tillverka pedagogisk utrustning för barndaghem och nöja sig med två sorters tandkräm. Man kan välja att låta vinstintresset och stora koncerners uppköpta teknologer avgöra vad som skall bli föremål för forskning och utveckling. Man kan också välja att låta objekten och riktlinjerna avgöras genom en bred diskussion där de arbetande människorna själva får tillfälle att pröva teknikernas idéer i relation till sina intressen och sin samhällssyn. Mer och mer blir människorna medvetna om att de inte vill låta sig styras av anonyma krafter eller hänvisningar till en obönhörlig utveckling, eller vad eljest de maktägande i samhället anför för motiveringar för att folk inte skall ifrågasätta vad som sker. Också riksdagen, rikets folkrepresentation, borde nog göra sig litet mer oberoende i sin teknologiska syn. Riksdagen kunde behöva en politisk teknologidebatt. Det behövs en allmän teknologidebatt också ute bland de arbetande. Riksdagen har, mig veterligen, aldrig diskuterat vilken sorts teknologisk utvecklingslinje landet i stort skall följa för framtiden. En diskussion om de frågeställningar som vpk tar upp i sin motion blir med nödvändighet kontroversiell. Det är det som är meningen. Ty det är en maktfråga, och maktfrågor är alltid kontroversiella. Därför bör man aldrig tillåta att de skyms av detaljer eller stängs in i slutna rum. De bör diskuteras öppet och i termer som är förståeliga för alla. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1852.

Herr talman! Under förra året arrangerades i Kulturhuset vid Sergels torg en utställning av förstamodeller av svenska uppfinningar. Man kunde där beskåda sådana epokgörande uppfinningar som Daléns Agafyr, von Platens och Munters kylskåp och Johanssons i Eskilstuna måttsatser, för att nu nämna något av det urval som fanns där. Vi känner alla till att de nämnda produkterna gav sina upphovsmän framgång och världsrykte. Produktionen av dessa svenska uppfinningar, som blev eftersökta på världsmarknaden, medförde att exporten tog fart. Det gav arbete åt många människor i industriprocessen. Människornas vardag förändrades också på ett påtagligt sätt genom dessa uppfinningar. Gamla slitsamma arbetsrutiner kunde tack vare den tekniska utvecklingen göras lättare. Uppkomsten av ny teknik medförde en industriell expansion som på ett avgörande sätt förändrade vårt gamla agrara samhälle till en industrination. Den höga levnadsstandard som vi har i dag och som vi med rätta är stolta över har vi till stor del att tacka forskare och uppfinnare för. Hela det svenska folkhushållet har haft nytta av deras epokgörande insatser. I den intensifierade debatten om behovet av och betingelserna för kunskapsskapande, innovationer och teknisk industriell utveckling framstår en hög utbildningsnivå som en förutsättning för att vi i Sverige skall få behålla rollen som en aktningsvärd industriell nation. Med hänsyn till den revolutionerande effekt som den nya teknologin har för såväl samhälle som företag och individer, där vi ofta ställs inför främmande problemställningar, måste kunskaper finnas hos våra forskare och tekniker så att de kan belysa den nya teknologins genomslagskraft och verkan. Riksdag och regering kan på ett positivt sätt medverka till att minska dessa problem genom olika insatser på forskningsoch utvecklingsområdet. Mellan staten och näringslivet förekommer många yttringar av samarbete i form av forskningsoch utvecklingsprogram som finansieras av staten men genomförs gemensamt av statliga laboratorier och forskningsinstitut och den privata industrin och universiteten. Satsningen på forskning och utvecklingsarbete görs för att få fram en kunskapsintensiv industri. De statliga anslagen till detta forskningsoch utvecklingsarbete analyseras till stor del genom styrelsen för teknisk utveckling. I detta näringsutskottets betänkande med anledning av propositionen om statens stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete har utskottet jämväl behandlat dels sju motioner som väckts med anledning av propositionen, dels sju motioner som väckts under allmänna motionstiden. Propositionens huvudsakliga innehåll behandlar verksamhetsområdet för styrelsen för teknisk utveckling. Man kan här konstatera att regeringens förslag innebär en kraftig ökning av anslaget till styrelsen för teknisk utveckling. I löpande priser får STU en anslagshöjning på hela 25 26 jämfört med innevarande budgetår. Stödet till STU:s verksamhet föreslås bli 353 milj.kr. För innevarande budgetår har STU 280 milj.kr. till sitt förfogande. I löpande priser innebär det dock en ökning med 25,9 26 jämfört med årets budget. Lennart Pettersson säger om denna höjning: Usel, erbarmligt usel! Från socialdemokratiskt håll var vi villiga att satsa tio gånger mer än det här beloppet. I propositionen slås fast att STU skall ha oförändrade övergripande uppgifter, nämligen att främja den tekniska inriktningen inom olika samhällssektorer, att främja industrins innovationsnivå och tekniska kvalitet samt att höja den tekniska forskningens nivå och öka kunnandet inom olika områden. Under hösten 1977 lade den s.k. STU-kommittén efter närmare tre års utredning fram ett förslag enligt vilket STU skulle spela en mer aktiv roll. Jag var själv ledamot av den kommittén, likaså Lennart Pettersson från Lund. De olika projekten vid STU skulle enligt kommitténs förslag delas i två grupper, en grupp för teknisk forskning och en grupp för teknisk innovationsverksamhet. Hela STU:s organisation skulle anpassas till den här uppdelningen. Remissinstanserna var i huvudsak positiva till grundtankarna bakom STU kommitténs förslag. Men man avvisade en uppdelning av organisationen efter samma principer. En sådan uppdelning skulle enligt många försvåra kontakten mellan forskningsoch innovationsprogrammet och medföra risk för dubbleringar. I de socialdemokratiska motionerna 1848 och 1850, som anknyter till det förslag som STU-kommittén lade fram om två övergripande nämnder, anförs att en forskningsnämnd och en innovationsnämnd bör inrättas inom STU. Det här förslaget i motionerna förs också upp i reservationen 5. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det är riktigt att en kontinuitet i arbetet mellan de gamla och nya grupperna upprätthålls. STU-utredningens förslag kritiserades, som jag tidigare sade, av vissa remissinstanser, bl.a. Sveriges industriförbund, som ansåg att STU fungerar tillfredsställande med nuvarande programstruktur och organisation. Från utskottets sida anser vi att en organisationsuppdelning av STU:s verksamhet inom forskning och innovation på särskilda enheter skulle försvåra kontakten mellan forskningen och näringslivet. Utskottet finner den i propositionen förordade nämndstrukturen ändamålsenlig. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan vid mom. 9, vilket innebär avslag på reservationen 5. I propositionen görs alltså smärre förändringar av STU-kommitténs förslag, men endast mindre förändringar görs i STU:s organisation.

I propositionen föreslås nio olika områden. Det största är kollektiva transporter, som kräver 29 milj.kr. under fem år. Under nästa år kostar insatsområdena totalt 24 milj.kr. Herr talman! Jag vill uppehålla mig litet just vid de styrda målinriktade satsningarna. När vi satt och arbetade i STU-kommittén lades ett förslag fram —-jag tror det var av mig — om att utskottet och riksdagen i övrigt skulle kunna få en bättre överblick över STU:s verksamhet så att vi skulle kunna se vilka insatsområden STU vid ett speciellt tillfälle arbetar med och vilka nya insatsområden riksdagen skulle kunna påverka STU att ta upp. Jag tror att det är utomordentligt viktigt för riksdagen att få den klara bilden av STU:s verksamhet. Mer långsiktig utveckling skall bedrivas i delprogrammet teknikområden. Totalsumman för nästa år är 192 milj.kr. Här ryms bl.a. uppfinningsutveckling och rådgivning. Industriservice är ett delprogram, där den mindre och medelstora industrin skall få hjälp med produktutveckling. Kontaktsekreterarna som STU har vid de tekniska högskolorna får större resurser. I delprogrammet förmedling får uppfinnare hjälp med att exploatera sina resultat. Staten kommer också att kunna stödja exploateringsföretag som hjälper enskilda uppfinnare och företag. Det direkta stödet till uppfinnarna ökar till 20 milj.kr. mot tidigare 14. I motionen 1850, som Lennart Pettersson har talat för och som följs upp i reservation, uttalas att uppfinnare och andra innovatörer i dagens läge ofta arbetar under otillfredsställande villkor. Deras möjligheter till kreativt arbete minskas inte sällan genom att de har problem med sin ekonomiska försörjning och sociala trygghet. I samma motion, som följs upp i reservation 1, tar man också upp ett förslag som Lennart Pettersson här nämnde om att en särskild fond skall inrättas och att 5 milj.kr. skall anvisas för nästa budgetår till statens fond för stöd till uppfinnare. Fonden skall ha resurser att fördela totalt 5 milj.kr. om året till förslagsvis 100 uppfinnare. Utskottet vill understryka att uppfinnare och andra tekniskt kreativa personer fyller en viktig funktion för innovationsverksamheten och produktförnyelsen inom näringslivet. Olika åtgärder för att förbättra uppfinnarnas situation ingår också som en viktig del i detta regeringsförslag. Det blir alltså en mycket kraftig förstärkning av det direkta stödet till uppfinnarna. Inom STU:s delprogram ingår 20 milj.kr. till stödprojekt som enskilda uppfinnare tar fram. Det skall tilläggas att dessa 20 milj.kr. icke som tidigare utgör något tak. Förra året var anslaget 14 milj.kr. och detta utgjorde ett tak. I det nuvarande förslaget kan enskilda uppfinnare få medel under hela innovationsprocessen. De synpunkter som framförs i reservation 1 angående översyn av innovatörernas arbetsvillkor och i reservation 2 beträffande särskilt stöd till uppfinnare finner utskottet att något särskilt uttalande från riksdagens sida inte bör göras. I reservation 3 beträffande ett utvecklingsbolag på bilområdet, som bygger på den socialdemokratiska partimotionen 1640, väckt under allmänna motionstiden, påpekar man att bilindustrin svarar för en betydande del av industrins sysselsättning och export. Man framhåller i motion och reservation att bilindustrin har så många underleverantörer att den är av avgörande betydelse för sysselsättningen på många orter. Motionärerna påpekar också att bilindustrin i dag står inför viktiga avgöranden, vilket också den aktuella förändringen inom Volvo visar. Det har vi ju haft en debatt om tidigare i dag i samband med diskussionen om skogsindustrin. Den svenska bilindustrins utvecklingsarbete är viktigt och nödvändigt för att den skall kunna behålla sin konkurrenskraft — den uppfattningen delar vi med motionärerna. Men som utskottet redovisat i sitt betänkande har regeringen tillsatt en särskild utredare som skall göra en analys av alternativa utvecklingsvägar för svensk bilindustri. Resultatet av denna analys beräknas kunna presenteras under sommaren 1978. Samtidigt har även statens industriverk fått i uppdrag att utreda vissa frågor rörande den svenska bilindustrin. Industriverkets utredningsarbete skall bl.a. omfatta dels fördjupad analys av utvecklingen av marknadsoch konkurrensförhållanden på bilområdet, dels en kartläggning av bilindustrins roll i det svenska produktionssystemet. Underleverantörsfrågan och det regionala beroendet av bilindustrins verksamhet skall ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet anser att resultatet av pågående utredningsarbete bör avvaktas. Därtill kommer aktuella förändringar som berör Volvo. Nu ifrågavarande motionsyrkande avstyrks alltså. I samma motion, 1640, som följs upp av reservation nr 4, uttalas det att staten bör ta ledningen inom tre nya utvecklingsområden och genom offensiva satsningar åstadkomma en snabbare teknisk utveckling. Det skall ske genom att tre nya utvecklingsbolag inrättas. Från socialdemokratiskt håll har man en viss förkärlek för utvecklingsbolag, även om man borde ha en viss erfarenhet av det gamla utvecklingsbolaget, som man med en sådan frejdighet inrättade. Motionärerna vill alltså att man skall lägga ut en beställning till Volvo och Saab på rationella och ekonomiska transportsystem. Det andra utvecklingsbolaget skall verka för beställning och utveckling av hjälpmedel inom utbildningsområdet. Det tredje bolaget skall ansvara för utveckling och stöd till industrins teknik. Bolagen skall nära samarbeta med primärkommuner och landsting. Motionärerna och reservanterna föreslår att 200 milj.kr. skall anvisas för budgetåret 1978/79. Som framgår av propositionen innebär anslagen en kraftig satsning från samhällets sida på teknisk forskning och utveckling, även om Lennart Pettersson har en annan uppfattning i den frågan. Ett sätt för statsmakterna är att stimulera utveckling av ny teknik genom den offentliga upphandlingen. I propositionen framhålls också att det är angeläget att den offentliga upphandlingen i ökad utsträckning kopplas till den tekniska utvecklingen av de upphandlade produkterna. Utskottet delar denna uppfattning. Två av de områden som det föreslagna utvecklingsbolaget skulle stödja tillhör de insatsområden som STU har prioriterat i sin anslagsframställning för nästkommande budgetår. Med det här sagda avstyrker utskottet reservationen 4. I reservationen 7, som anknyter till motionen 1846, hemställs att 2 milj.kr. skall anvisas för budgetåret 1978/79 för finansiering av IUC. Vidare skall ett engångsanslag på 4 milj.kr. anvisas för att täcka avskrivningar av olönsam utrustning och ge en nödvändig likviditet. Reservanterna anser att det finns risk för att de berörda regionala utvecklingsfondernas möjligheter att lämna företagsservice kommer att begränsas om anslaget till IUC tas av utvecklingsfondernas administrationsbidrag. Utskottet finner det lämpligt att, som det föreslås i propositionen, stöd till IUC samordnas med statens stöd i övrigt till företagsservice. Verksamheten i IUC och de regionala utvecklingsfonderna har i huvudsak samma syfte, nämligen att främja de mindre och medelstora företagen. Genom att IUC årligen till berörda fonder redovisar sina medelsbehov och fonderna i sin tur till industriverket redovisar resp. läns totala behov av statliga bidrag till företagsservice kan man åstadkomma en samordning av vissa åtgärder. Härigenom säkras att det statliga stödet används på ett effektivt sätt. Från utskottets sida vill vi även peka på den kraftiga förstärkningen av stödet till de mindre och medelstora företagens utveckling som riksdagen beslöt i december månad. Herr talman! Jag kommer inte att ställa något yrkande beträffande reservationen 6. Jag delar den uppfattning som framförs i reservationen. I den debatt vi hade i kammaren i december månad 1977 angående anslagen till de mindre och medelstora företagen redovisade jag så klart min uppfattning om verksamheten vid statens utvecklingsfond att det nu inte finns någon anledning för mig att ytterligare tala om detta. I vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1852 kritiseras — vad annat var att vänta — propositionen som alltför passiv. Jörn Svensson sade här att det inte finns någon ödesbestämd teori som styr vår teknologiska utveckling. Men han varärlig nog att i samma andetag säga att den tekniska forskning och utveckling som vpk föreslagit inte alls överensstämmer med propositionens förslag och inte heller med socialdemokraternas reservationsförslag. Av den kortfattade motionen ser man klart att uppläggningen är densamma som kommunistiska förslag ofta har, nämligen att samhället skall ta ett större ansvar. Nu tar samhället ett mycket stort ansvar för den tekniska forskningen och utvecklingen. Mycket av det som vpk framför i sin motion finns emellertid också med i propositionen. Det gäller forskningen på miljösidan samt utvecklingen av nya produkter. Det gäller också förslagen om en högrationaliserad verksamhet och en hög förädlingsgrad. Allt detta överensstämmer med de synpunkter som förs fram i propositionen. Det anslag till STU som föreslås i propositionen betyder naturligtvis mycket. Att man från socialdemokratiskt håll inte är nöjd med anslaget är inte heller så förvånansvärt. Nu har vi att ta ställning till det här förslaget, och det finns reservationer. Utskottsmajoriteten har i detta läge inte ansett sig kunna gå längre i fråga om anslag än vad som föreslås i propositionen.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

Herr talman! Jag tittade på talarlistan innan jag gick upp hit och fann att de återstående talarna i detta ärende bestod av industriministern Åsling, som inte har rätt att ställa yrkanden i denna kammare, och några socialdemokrater. Det blir därför intressant att se om det från regeringspartiernas sida kommer något avslagsyrkande på reservationen 6. Jag hoppas att så inte skall bli fallet. I så fall kan vi klara ett bekymmersamt problem, eftersom vi inte längre har någon central utvecklingsfond. Jag skall emellertid inte gå in i detalj på detta. Jag skall inte kommentera Sven Anderssons alla invändningar mot våra reservationer, utan dessa kommer Sivert Andersson att beröra mera i detalj. Dock skall jag framföra några övergripande synpunkter. Det allmänna budskapet i Sven Anderssons inlägg här i dag var att samhället satsar betydande resurser på teknisk forskning och utveckling. ”Ökningen är stor, allt är bra.” Det är alltså slutsatserna. Men jag vill uppmana regeringspartiernas talesmän i denna fråga att se er om i samhället. Ta del av de stora behov som finns på universitet och högskolor! Studera de problembranscher som finns! Jag undrar om ni inte då skulle tycka att det är viktigt att göra en speciell satsning på forskning och utveckling. Det räcker inte med en anslagsökning på 73 milj.kr. i sammanhanget, vilket föreslås i propositionen. Inom socialdemokratin går vi in för en betydligt större satsning, som jag har redovisat i fem punkter. Vid en sammanräkning finner jag att det är fråga om en tiodubbling av den anslagshöjning som regeringspartierna föreslår. Vi satsar miljarder på defensiva åtgärder inom industrin och näringslivet. Bör det inte göras betydligt större insatser för teknisk forskning och utveckling för att få fram nya produktidéer och nya affärsidéer, som gör att vi på sikt kan vända utvecklingen till fördel för svensk industri på exportmarknaden och på annat sätt? Det är väldigt konstigt att utskottsmajoriteten inte har velat inse detta. Sven Andersson talade litet slappt om socialdemokratins förkärlek för olika utvecklingsbolag. Därmed avvisade han i rask takt den satsning på 200 milj.kr. som vi vill göra på de tre utvecklingsbolagen. Han hänvisade till det gamla utvecklingsbolaget SUAB och menade att det inte var något bra exempel, och jag kan hålla med honom om det. Uppläggningen var alltför splittrad, man skulle klara av alltför mycket. Det blev ingen sammanhållen idé bakom det hela. Ändå var det ett aktningsvärt försök som gjordes. Men den form av utvecklingsbolag vi nu diskuterar består alltså av sådana bolag där man för samman statliga beställare och tillverkare. Låt mig ta ett annat exempel, herr talman. ELLEMTEL, är inte det ett bra exempel på ett utvecklingsbolag? Det är den idén som dessa utvecklingsbolag, som vi nu föreslår, avser att inrikta sig på.

Herr talman! Utskottstalesmannen och vpk talar litet grand förbi varandra här, märker jag. Sven Andersson i Örebro säger i anslutning till vad vi har framhållit att samhället faktiskt tar ett stort ansvar för forskning och utveckling. Ja, men för det första måste man då fråga sig vad samhället är. För det andra måste man fråga: Hur utövas ansvaret?

Eller skall staten med det ekonomiska stöd den ger gå in för att stötta upp en utvecklingslinje som i praktiken huvudsakligen bestäms ute på de privata industrierna och deras olika forskningsoch utvecklingsbolag? Dessa storbolag har ett väldigt inflytande över forskningen därför att de kan köpa upp forskningskapacitet. De köper upp forskningskapacitet som finns vid universiteten, och de styr en stor del av inte minst den naturvetenskapliga forskningen vid universiteten genom uppdragsgivning, uppdragsforskning och liknande ting. Man måste bestämma sig för vilken linje man där skall följa. Vad jag förstår har Sven Andersson inte uppfattat det kontroversiella och tvivelaktiga i den linje som f.n. råder och som vi vill ändra på. Jag skulle vilja fråga Sven ".ndersson: Varför har utskottet i sitt betänkande inte tagit upp den konflikt som finns mellan socialt och på sikt nyttig produktion och t.ex. den extrema satsning på en öppen exportekonomi som ju nu är vissa av de stora bolagens primära intresse? Det är två mål som står i strid med varandra. Slutligen det kanske allra viktigaste - det förvånar mig litet grand att inte heller socialdemokraterna har tagit upp detta, för det hade jag väntat mig - nämligen vem som skall bestämma över forskningens inriktning. En part saknas i propositionen, likaså i betänkandet och i alla andra handlingar, och det är de arbetande människorna som skall gå i den dåliga arbetsmiljön, som skall leva i kontaminerade miljöer, som skall drabbas av de bristande satsningarna på kollektivtrafiken, osv. De människorna är borta. Nog borde man påminna om deras existens när det gäller den teknologiska framtiden i landet.

Herr talman! Det är alltid intressant att samtala med Jörn Svensson. Han menar att vi talar förbi varandra och ställer frågan till mig om jag inte har upptäckt vilka det är som lägger ut uppdragsforskning på universiteten. Det är storföretagen, säger Jörn Svensson, vilkas intressen är kortsiktiga, och ytterst finns då vinstintresset. Jo, självklart vet jag att många storföretag lägger ut mycket av forskning på universiteten, ofta i samarbete med de statliga insatserna, men det är inte enbart kortsiktiga projekt det är fråga om. Vpk talar i sin motion om att man inte skall förgöra de naturresurser som finns och att man därför skall öka förädlingsgraden inom industrin. Många projekt som ligger på högskolorna och mycket av den kollektiva forskningen berör sådana områden. Jörn Svensson förvånar sig över - och jag förvånar mig över Jörn Svensson när han säger det - att vissa områden alldeles har glömts bort. Miljön t.ex. finns inte alls upptagen, säger Jörn Svensson. Jo, visst talas det om miljön i propositionen. STU gör stora satsningar på den och även när det gäller ventilationsteknik och teknik inom sjukvårdsområdet. STU sysslar med en rad projekt på sådana områden som Jörn Svensson här tog upp. Så några ord till Lennart Pettersson. Han tyckte att jag var litet slapp när jag uttalade mig om utvecklingsbolagen. Ja, det gamla utvecklingsbolagets konstruktion var ju inte så bra. Det bolaget gick ju också sin tämligen snara död till mötes. Lennart Pettersson sade vidare att nu satsar vi miljarder på olika dåliga industribranscher; varför satsas det inte mera på teknisk forskning och utveckling? Ja, tycker Lennart Pettersson då att det är fel av regeringen att satsa på stålet, skogen och malmen? Den frågan tycker jag att Lennart Pettersson skall svara på. Här får vi naturligtvis av väga resurserna. Men vi anser att den satsning som görs i år är väsentligt större än vad socialdemokraterna gjorde i regeringsställning. Inte har vi väl just i dag upptäckt att forskning och utveckling behövs! Forskning och utveckling är ju något långsiktigt — det skulle ni ha tänkt på litet tidigare.
Herr talman! Jag sade inte att vi inte skall göra dessa satsningar på stål och skog osv. Jag sade att vi satsar defensivt många miljarder, men vi bör också satsa offensivt på teknisk forskning och utveckling, åtminstone tiondelar av vad vi nu satsar på de defensiva objekten. Det skulle ge utdelning för framtiden. Men det ena skall inte stå i motsatsställning till det andra. Det gäller att göra en vettig avvägning. Jag tror att många med mig — också inom regeringspartierna — känner att denna avvägning inte alltid är rätt gjord. Det är detta vi har velat reagera mot och det är det som vi nu för fram, när vi föreslår ett program —- jag erkänner gärna att det är betydligt mera kostnadskrävande — för en samhällelig satsning på teknisk forskning och utveckling. Det skulle ge Sverige en chans att betydligt snabbare komma i gång med framstegsarbetet när det gäller nya affärsidéer och produktidéer än de förslag som regeringen har lagt fram i sin proposition om teknisk forskning och utveckling. Det är en riktig tanke, både om man ser det internationellt och om man ser till tidigare svenska erfarenheter, att vi får ett utvecklingsbolag där man kan föra samman statliga och kommunala beställare och industriella företag. ELLEMTEL har visat det riktiga i att göra en sådan satsning, och jag är övertygad om att de utvecklingsbolag som vi föreslår också leder i rätt riktning. Några hundraprocentiga garantier kan naturligtvis aldrig lämnas, eftersom det härär fråga om en riskfylld verksamhet. Men även om det föreligger risker kan denna verksamhet aldrig ersättas. Vi måste ta de större riskerna om vi också skall kunna vinna något. Och det är därför som det är så viktigt att satsa de 200 miljoner som är föreslagna.

Herr talman!

Och den försiggår på så sätt att staten väsentligen passivt stöttar upp det storföretagen har för sig. Det är allstå inte fråga om någon självständig strukturpolitik där man i de politiskt ansvariga instanserna har frågat sig vilken utveckling som är önskvärd eller vilken utveckling som är bäst för folkflertalet, och sedan söker med insatsernas hjälp styra den utvecklingen. Om det nu inte blir så att de privata bolagen vill ha samma utveckling måste man vara, som vpk i olika sammanhang har framhållit, beredd att ta ett större statligt industriprogram för att förverkliga den ekonomiska strukturförskjutning som är nödvändig om landet skall kunna hävda sig i den industriella utvecklingen. Det är väldigt lätt att säga att man t.ex. är för ökad förädling för att kunna övergå till mer systembyggande, systemlösningar osv. Men samtidigt kan man få se att de som säger det t.ex. på lördag kommer att rösta för — de har redan i tidigare sammanhang gjort det — en kapacitetsnedskärning på varven, som ju är en industrigren speciellt ägnad att göra den typen av nyproduktion. Slutligen skulle jag vilja återkomma till det jag slutade med, före vilket Sven Andersson i Örebro avbröt sin kommentar till mitt inlägg, nämligen frågan om var alla de arbetande människornas synpunkter på den tekniska utvecklingen och teknologin kommer in. De är inte alls nämnda i någon av de handlingar som förekommer i detta ärende. Det kan tänkas att dessa stora mängder människor som går ute i produktionen, som drabbas av bristerna i samhället, skulle vilja se en annan fördelning av resurser i samhället, en annan ekonomisk struktur, ett annat sätt att leva än det som har framgått av en ofta mycket blind och kortsiktig kapitalistisk utveckling.

Herr talman! Jag är inte alls emot den här defensiva satsningen, säger Lennart Pettersson, men vi skall satsa mera offensivt. Det har krävts oerhörda resurser för att hålla människorna i arbete. Det är väsentligt och viktigt att vi får rådrum för de branscher som har betydande svårigheter i dag att upprätthålla sysselsättningen. Där satsas det enorma belopp, det håller jag med om. Men nu är det så med all forskning och utveckling. Jag håller gärna med om att vi skall satsa på detta inom ett brett spektrum. Men problemet är ju — det måste Lennart Pettersson också förstå och erkänna innerst inne, eftersom han är väl insatt i dessa frågor — att detta som berör satsningarna på forskning och utveckling har försummats under många år av den socialdemokratiska regeringen. Det har varit mycket låga anslag från statens sida. Lennart Pettersson räknade upp i procenttal vad industrin i dag satsar på forskning och utveckling. Där är det ju så att om man inte har några vinster blir det mycket litet satsningar. Det hör ihop, att när man har en produktionsapparat man inte utnyttjar så sjunker investeringsgraden. Men jag tror nog att den socialdemokratiska oppositionen får ta på sig en stor del av de problem som Lennart Pettersson själv i dag klagar över. Ni satsade mycket sparsamt under er regeringstid på forskning och utvekling, fast Lennart Pettersson i sitt första inlägg ville göra gällande att man satsade oerhört. Sedan till Jörn Svensson. Var kommer de arbetande, folkflertalet, in säger Jörn Svensson. Han ställer den retoriska frågan. Det är väl genom den demokratiska process vi har här i landet. Vi har ju ett valssystem där vi utser människor från de politiska partierna. Och de har möjligheter att agera inom respektive beslutsområde. Såvitt jag vet finns det inga direkta sådana möjligheter här i riksdagen. Men självklart kan det ske en medverkan på arbetsplatserna. Vad vet vi om vad folkflertalet vill, vilka produkter de vill ha? Även när det gäller att vaska fram önskningar hos människorna får väl vi politiker hålla breda kontaktytor med människorna, med dem som är på verkstadsgolvet etc.

Herr talman! För att komma till rätta med de stora problem som svenskt näringsliv f. n. brottas med genomförs och planeras omfattande industrioch näringspolitiska åtgärder. Vi har nyss haft en debatt om vad som gäller inom skogsindustrin, och det är betecknande för de insatser som nu måste till på skilda områden. Jag vill som anknytning till den debatt mellan utskottsrepresentanterna som nu äger rum säga, att den klara gränsdragning mellan defensiva och offensiva åtgärder i industripolitiken, som man försöker konstruera framför allt från socialdemokratiskt håll, är helt felaktig. Den klara gränsdragningen finns inte. Statens åtgärder för att anpassa branscher, genomföra strukturförändringar och göra de bestående enheterna bättre och mer utvecklingsdugliga innehåller ju också väsentliga insatser, som är framåtriktade och ägnade att göra näringslivet mer disponerat för utvecklingsinsatser. För att näringslivet på längre sikt skall kunna överleva och undvika framtida kriser måste ändå dessa ofrånkomliga defensiva åtgärder kompletteras med mer långsiktiga, som syftar till att utveckla näringslivet och bibehålla dess konkurrenskraft. Samtidigt måste industrioch näringspolitiken stimulera utvecklingen mot nya produkter och branscher för att härigenom skapa nya arbetstillfällen och åstadkomma den vitalitet i näringslivet som är ofrånkomlig om man vill satsa på ökad industrisysselsättning, vilket är angeläget för framtiden. Stödet till teknisk forskning och utveckling är i det här sammanhanget naturligtvis ett viktigt långsiktigt industripolitiskt instrument. Ekonomisk satsning på innovationer har för det enskilda industriföretaget karaktären av långsiktiga investeringar. I tider med dålig lönsamhet och lågt kapacitetsutnyttjande får investeringar i allmänhet, och kanske speciellt investeringar i forskning och utvecklingsverksamhet, svårt att hävda sig gentemot utgifter inriktade på företagets omedelbara överlevnad. Jag vill i det sammanhanget som ett positivt exempel anföra vad som sker inom svensk handelsstålsindustri, där det nybildade SSAB har betydande resurser avdelade för just forskning och utveckling och där man kan kombinera rent defensiva insatser med offensiva och framtidsinriktade utvecklingsinsatser. Det är ofta så att avkastningen av en investering i forskningsoch utvecklingsarbete är osäker och svår att beräkna och att den ligger långt fram i tiden. Det kan därför inträffa att ett företag, framför allt när kapitalknapphet råder, i strävan att bevara en tillfredsställande likviditet och handlingsfrihet antingen skjuter en sådan investering på framtiden, även om den förräntade avkastningen är hög, eller gör en mer kortsiktig investering som snabbt ger pengarna tillbaka. Detta ger en tendens till låga investeringar i innovationsverksamhet, och det är ett karakteristiskt inslag i det utvecklingsskede vi nu befinner oss i — även om det som sagt t.ex. inom SSAB finns påtagliga och glädjande undantag. Det är mot den här bakgrunden naturligtvis viktigt att statsmakterna griper in med olika stimulerande och reglerande åtgärder för att öka innovationsaktiviteterna. I regeringens proposition om statens stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete läggs fram förslag till åtgärder för att främja den tekniska förnyelsen inom industri och andra samhällssektorer. För att skapa ett gynnsamt klimat för innovationsverksamhet krävs en rad kompletterande åtgärder som spänner över ett brett område. Ett av de mest effektiva sätten för staten att stödja innovationer är att påverka marknaden, så att innovationen blir mer efterfrågad, mer uppskattad, och därför också motiverad i företagens planeringsverksamhet. Det är också en verksam metod att söka lösningar på ett visst problem. Det kan ske genom bl.a. föreskrifter. Inte minst kan det ske — och där får man räkna med en betydande utveckling i framtiden — genom offentlig upphandling. Erfarenheter av upphandlingen av försvarsmateriel visar att en upphandling av tekniskt avancerad materiel medför en avsevärd stimulans till tekniskt utvecklingsarbete inom industrin, och då inte bara inom det direkt berörda teknikområdet utan även inom angränsande teknikområden. Innovationsverksamheten kan också stödjas genom åtgärder för att minska kostnaderna för de aktiviteter som ingår i verksamheten. Genom olika typer av direkta bidrag, lån på fördelaktiga villkor eller möjligheter till avdrag vid beskattning försöker staten göra det mer lönsamt för företag att satsa på utveckling av ny teknik. Direkta finansiella bidrag till forskningsavsnitt inom ett större industriellt utvecklingsarbete lämnas i Sverige av bl.a. styrelsen för teknisk utveckling, Norrlandsfonden och de olika forskningsråden. Genom det särskilda forskningsavdraget vid taxering till statlig inkomstskatt ges företagen en möjlighet att minska kostnaderna för utvecklingsarbete. På budgetdepartementet görs f. n. en översyn av det särskilda forskningsbidraget, varvid även alternativa möjligheter att skattevägen främja företagens innovationsverksamhet kommer att prövas. Jag fick den uppfattningen att Lennart Pettersson här förutsatte att det skulle ta uppemot tre år att göra den här översynen, men jag vill korrigera på den punkten och säga att jag tror att det kommer att gå snabbare, eftersom man i budgetdepartementet är beredd att arbeta med all tänkbar skyndsamhet med frågan, som har en viss strategisk betydelse i det här arbetet. Ett annat sätt att främja den tekniska innovationsprocessen är att minska risken för ett ekonomiskt misslyckande. De bidrag eller lån med villkorlig återbetalning som lämnas av STU och statens utvecklingsfond har denna effekt. Genom att stödet inte behöver betalas tillbaka, om projektet misslyckas, minskas risken för att ett innovationsprojekt blir förlustbringande för företaget. Beslutet att regionalisera produktutvecklingsstödet till 24 nybildade regionala utvecklingsfonder tillsammans med att dessa fonder ges en betydande resursförstärkning, jämfört med de medel som f. n. står till statens utvecklingsfonds förfogande, bör ytterligare stimulera produktutvecklingen i de mindre och medelstora företagen. I själva verket tror jag också att det i själva regionaliseringen ligger en viss icke oväsentlig dynamik och en viss möjlighet till avsevärt förbättrad kontakt, som jag tror kan vara ett värdefullt inslag när det gäller att aktivera den här verksamheten. Mot bakgrund av företagens problem med lönsamhet och soliditet har frågan uppkommit om riskkapitalstillförseln. De regionala utvecklingsfonderna får här stor betydelse för de mindre och medelstora företagen. Frågan om statligt stöd till utvecklingsarbete i större företag är föremål för fortsatt beredning i regeringskansliet. Beredningsarbetet syftar bl.a. till att kartlägga i vilken utsträckning större utvecklingsprojekt möter finansieringsproblem trots väntad lönsamhet. Resultatet av detta beredningsarbete kommer att redovisas under kommande budgetår. Jag har nu berört några av de områden inom vilka statsmakterna kan påverka innovationsklimatet. Andra viktiga områden är den tekniska utbildningen och kunskapsspridningen. För att göra en allsidig bedömning av den näringspolitiska situationen och föreslå lämpliga åtgärder har regeringen tillsatt en särskild delegation, som skall utreda det svenska näringslivets utvecklingspotential i dagsläget och på sikt. Delegationen skall ges stor handlingsfrihet i sitt arbete, som det heter i dess direktiv. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt den försämrade produktivitetsutvecklingen. Olika förslag skall lämnas till produktivitetsfrämjande åtgärder. Delegationen skall vidare föreslå hur marknadsföringen av svenska produkter kan förbättras och ange möjligheter till nya marknader och produkter. I direktiven står det vidare att delegationen skall undersöka vilka krav som måste ställas på vetenskaplig forskning och utbildning för att innovationsverksamheten skall stimuleras. Parallellt med detta arbete har två likalydande utredningsuppdrag lagts på IVA å ena sidan och STU och statens industriverk å den andra. Utredningarna avser att belysa svensk industris komparativa fördelar och ge förslag till åtgärder för att förstärka svensk industris konkurrenskraft. Samtidigt har näringspolitiska rådet tillsammans med en grupp statliga och privata företag uppdragit åt det amerikanska konsultföretaget Boston Consulting Group att utföra utredningar om Sveriges ekonomi och näringsliv. Denna studie gäller Sveriges industriella näringsliv och dess utvecklingsmöjligheter i jämförelse med andra länders näringsliv. Det svenska näringslivets framtidsmöjligheter utreds således ur olika infallsvinklar. Genom denna bredd bör statsmakterna kunna få tillgång till ett allsidigt underlagsmaterial för utformningen av den framtida näringslivspolitiken. Avsikten är ju att inför riksdagen före den 10 mars nästa år framlägga ett brett näringslivsprogram för 1980-talet, och där kommer självfallet frågor om forskning och utveckling att spela en central roll, eftersom forskningen och utvecklingen inom näringslivet är en strategisk fråga för framtiden. Herr talman! Låt mig slutligen något komplettera den debatt vi har lyssnat till här beträffande STU:s verksamhet och påpeka, att det för att möjliggöra för statsmakterna att få en mer målinriktad styrning av STU:s verksamhet nu föreslås en ny programstruktur. Den bör ta sin utgångspunkt i de tre roller som statsmakterna har angett för STU och som fortfarande bör gälla, nämligen att främja den tekniska utvecklingen inom olika samhällssektorer, att främja industrins innovationsnivå och tekniska kvalitet och att höja den tekniska forskningens nivå och öka kunnandet inom skilda områden. De två första rollerna uppfyller STU genom att lämna stöd till innovationsverksamheten och den tredje rollen genom att stödja teknisk forskning. Det är därför som det nu föreslås att ett program för industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete och ett annat program för kunskapsutveckling skall upprättas. Under det förstnämnda programmet inrättas delprogram med insatsområden för större konkreta målinriktade projekt, som sträcker sig över flera år. Genom ett särskilt program för rena forskningsprojekt, vilkas mål bör vara att ta fram ny kunskap, ökar möjligheterna för den grundläggande och långsiktiga forskningen att konkurrera med mera kortsiktiga forskningsinsatser.
Herr talman! Industriministern tyckte inte om den jämförelse som jag gjorde i mitt inledande inlägg och som rörde satsningen på defensiva resp. offensiva åtgärder. Han hävdade att det inte existerar en sådan klar gränsdragning mellan defensiva och offensiva satsningar som jag ville göra gällande. Jag kan ge industriministern delvis rätt i detta, i varje fall när det gäller de satsningar som måste göras på krisbranscherna. I den mån man där har utrymme över finns det möjlighet att satsa på nya produktidéer. Om man har sådana förutsättningar kan industriministerns resonemang delvis vara riktigt — industriministern anförde i det sammanhanget ett exempel som avsåg SSAB och där en sådan satsning varit möjlig, och det är ju bra. Men, industriministern, vi måste också räkna med att vi för de branscher som nu har problem måste långsiktigt ställa in oss på minskade möjligheter på exportsidan. Tyvärr är det så, och då måste detta exportutrymme fyllas ut med export från andra, mera offensiva branscher. Om vi då inte går in med stöd från samhällets sida för att stimulera dessa branscher till extra risktagande för att få fram nya produkter, då uppnår vi inte de mål vi har satt uppi fråga om handelspolitiken och i fråga om exporten. Det är därför det är så viktigt — och det vidhåller jag — att vi satsar mera offensivt bl.a. genom åtgärder för att stödja teknisk forskning och utveckling. Det räcker inte med en ökningstakt på 73 miljoner om året. Det är alldeles för litet. Jag vill också återkomma till vårt förslag avseende ökningen av det generella forskningsavdraget. Regeringen vill utreda den frågan. Vi menar att den åtgärd vi föreslår är en temporär åtgärd som man snabbt kan sätta in för att åstadkomma en ökning av framför allt de större företagens satsningar på forskning och utveckling. Den skulle kunna få en mycket betydande effekt i det här läget. Men skall man utreda frågan och först så småningom lägga fram förslag, då tappar man ett par år. Det är glädjande att det inte kommer att ta tre år, och vi får hoppas att det bara rör sig om två år, men hur som helst förlorar vi tid på det här viset.
Herr talman! Lennart Pettersson dokumenterar — såsom också Sven G. Andersson påpekade tidigare — ett nyvaknat intresse för dessa frågor från socialdemokratiskt håll. Det hälsar vi självfallet med tillfredsställelse. Men i detta nyvaknade intresse ligger en fara att socialdemokraterna övervärderar insatser i form av utvecklingsplaner och nya fonder, dvs. det institutionella momentet i detta. Det är i själva verket så att vi inte säger nej till några industriella utvecklingsprojekt, även om vi inte har någon spektakulär utvecklingsfond att hänvisa till. Ta exemplet med civilflygets projekt och utvecklingen av komponenter till DC-9:an som Saab var involverat i! För att stödja ett intressant utvecklingsprojekt anvisade vi ju i det fallet ett villkorslån. Vi ställs ständigt inför överväganden av den karaktären. För dessa fordras en flexibilitet, och man får ingen undermedicin genom att bygga upp speciella fonder eller utvecklingsinsatser av den karaktären. Det fordras också fantasi när det gäller att placera in utvecklingsinsatserna i industripolitiken, och den fantasin är vi beredda att mobilisera. Självfallet skall vi emellertid pröva också de institutionella lösningarna för framtiden. Som jag sade tidigare bereder vi inom regeringens kansli frågan om de större industriella utvecklingsprojekten, och det kommer initiativ från regeringens sida i den frågan. I det här sammanhanget vill jag upprepa det som också framgick av den tidigare debatten här i kammaren, nämligen att vi, när Volvo kom och diskuterade en utvecklingsfond, sade att vi var beredda att medverka på vissa villkor för att skapa de utvecklingsinsatser som behövs för svensk bilindustri, även om det formella underlaget för en sådan insats inte fanns för stunden. När det gäller frågan om forskningsavdraget skall man först och främst ha klart för sig att detta inte ger någon snabb effekt. Med tanke på socialdemokratins normala attityd till skatteavdrag förmodar jag att Lennart Pettersson har en viss förståelse för den argumenteringen. Sedan pågår också ett brett arbete med översyn av vår skattepolitik. Det är ju angeläget att forskningsavdragen prövas i samband med att man lägger upp skattepolitiken i hela dess vidd. Vi står redan i höst inför avgöranden i det avseendet, och man kan förutsätta att också forskningsavdragen kommer upp till en närmare prövning i det sammanhanget.
Herr talman! Industriministern tackar för socialdemokratins nyvaknade intresse på det här området. Om jag ändå hade kunnat säga samma sak till industriministern och den regering han representerar, hade det varit alldeles utmärkt! Vi står nu inför en mycket besvärlig omställning i svensk industri och svenskt näringsliv. Det gäller att snabbt ta itu med den situationen genom att se till att det blir tillräckliga resurser för företagens satsning på teknisk forskning och utveckling. Där har samhället en viktig roll att spela genom penninginsatser av olika slag. Industriministern anklagar oss för att övervärdera planer och olika organisatoriska konstruktioner. Jag tycker att industriministern har klart fel på den punkten. Vad vi för fram är konkreta förslag om ökade anslag — 700 milj.kr. — medan ni bara kommer dragande med era 73 milj.kr.! Jag tycker att den jämförelsen säger allt. På riksdagens bord har vi fått en mycket ordrik proposition om teknisk forskning och utveckling. Om det någonstans talas om planer och utredningar och det ena med det andra, så är det i den. Jag tycker att industriministern skall titta på sin egen proposition i det avseendet, innan han säger någonting till oss. Jag vill också säga att om Volvoaffären skall vara ett tecken på handlingskraft från regeringens sida när det gäller att ta itu med industrins utvecklingsproblem — det var ju industriministerns påstående i hans senaste replik till mig — tror jag att industrin ber Gud bevara sig för den handlingskraften. Till slut, herr Åsling! Ni ansåg att den tidsbegränsade ökningen av det generella forskningsavdraget till företagen inte var någon snabbt verkande åtgärd och att den därför bara var ett slag i luften. Låt mig då bara, herr industriminister, citera vad Sveriges Industriförbund, som just har krävt detta, säger — och detta trodde jag att industriministern möjligen var underrättad om — i en skrivelse till regeringen: ”Bland de tänkbara stimulansmedlen förordar förbundet en tidsbegränsad ökning av det särskilda FoU-avdraget. Särskilt ökningsmen även grundavdraget bör höjas. Mer selektivt stöd via STU eller SUFO ger alltför långsam effekt eftersom personal måste nyrekryteras och utbildas innan stödvolymen kan ökas.” Det är alltså tvärtemot mot vad ni hävdar, herr industriminister.
Herr talman! Lennart Pettersson dokumenterar här på ett övertygande sätt sitt nyvaknade intresse för forskningsoch utvecklingsfrågorna.

Jag skullet.o.m. vilja påstå att det är någonting karakteristiskt för vad som sker i denna smått dramatiska process i svenskt näringsliv, t.ex. beträffande varven, där man har gjort en massiv insats för alternativ produktion och där man blir tvungen att gå vidare på den vägen, även om det knappast är anslag som redovisas som FoU-anslag i egentlig mening. Jag nämnde nyss Svenskt Stål. Jag skulle också kunna åberopa vad som sker inom svensk dataindustri etc. Här sker alltså fortlöpande, på regeringens initiativ och med den målmedvetna industripolitiska satsning som vi gör, en insats för forskning och utveckling och förnyelse av svenskt näringsliv som saknar tidigare motstycke —- och som i varje fall aldrig den socialdemokratiska regeringen framförde förslag om och verkställde. Mot bakgrund av den massiva insatsen är relationerna beträffande fonderna som Lennart Pettersson åberopar av ganska underordnad betydelse. Jag kan försäkra Lennart Pettersson att vi kommer tillbaka. Det är inte förslag om fonder, krav på planer som vi lider brist på i det här samhället utan det är brist på konkreta utvecklingsuppslag och insatser, vilja att satsa på nya industriprocesser och innovationer. Det är där som den avgörande insatsen måste sättas in. Vi har prioriterat de konkreta, verklighetsnära insatserna i den här strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Vi hade nyss en debatt om Volvoavtalet. Redan i mars i fjol skrev vi i vår uppgörelse med den norska regeringen ett avsnitt om angelägenheten av samarbete inom bilindustrin. Sedan har den här affären fortlöpande utvecklats. Den innebär att Volvo får en bättre bas, större hemmamarknad och större möjlighet till utveckling. Men man skall inte tro att svensk bilindustris utvecklingsfrågor därmed definitivt är lösta.

Lennart Pettersson åberopar Industriförbundet som en auktoritet när det gäller FoOU-avdrag. Jag noterar det med intesse. Det är klart att Industriförbundets synpunkter liksom Lennart Petterssons är värda beaktande, men de kan ändå inte förta intrycket av att ett skatteavdrag för FoU-insatser alltid har en fördröjd effekt som spänner över år och därför inte har den omedelbara verkan som man skulle önska. Det finns därför all anledning att pröva den frågan där den hör hemma, dvs. när man tar upp hela skattepolitiken.